Herr talman! Frågan om bistånd till den svenska skogsindustrin har väckt ganska stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. Framför allt har det gällt det s.k. NCB-lånet. Det är därför av intresse att notera, att förslaget från regeringen om en kreditgarantiram på 900 milj.kr. kom först och att riksdagens ledamöter hade att bedöma den propositionen tidigast. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen såg det för sin del som angeläget att medverka till kreditgivningen, för att därmed klara företagens fortbestånd och möjligheter att bereda sysselsättning. Men vi fann tyvärr att regeringen inte velat foga några villkor till lån och garantier som skulle ha gett de anställda i företagen mera av trygghet i arbetet under den närmaste framtiden. Vi ställer oss inte oförstående till att strukturproblemen inom skogsindustrin kan medföra nedläggningar av företagsenheter eller begränsningar av verksamheten. Men vi vill ställa ett krav på företagen, och det är att om en förändring blir oundviklig skall den ske i socialt acceptabel form. Med detta avser vi att det skall ges god tid för överläggningar mellan företagsledning och anställda, liksom med kommunala och regionala företrädare. I de överläggningarna skall kunna diskuteras om det finns alternativ till företagens program, om tidpunkten för varsel och eventuell nedläggning kan skjutas framåt i tiden. Vidare bör diskuteras om ersättningsindustri kan etableras på berörda orter osv. Samhället frånhänder sig en möjlighet att påverka utvecklingen om man inte som förutsättning för stöd är angelägen om att också ställa vissa krav. Utifrån den här principiella uppfattningen kunde vi dels godta kreditramen, dels föreslå väsentligt gynnsammare villkor för lånen. Vi förordade att regeringen skulle kunna medge amorteringsfrihet under de två första åren av lånets löptid, likaså att under de två första åren bevilja anstånd med räntebetalningen. Men förutsättningen skulle vara att inga nedläggningar fick ske under de två åren eller under tiden för anstånden. De två år som nu ligger framför oss bör enligt vår mening vara ett tidsutrymme inom vilket skogsindustrin kan återhämta sig och ett mer normalt konjunkturläge inträda. Vi hann, herr talman, inte mycket mer än presentera våra förslag i gruppmotionen förrän regeringen förde fram nästa proposition rörande skogsindustrin. Den gällde frågan om ett speciallån till NCB, Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Man frågar sig onekligen vad det var som inträffade under denna korta tid mellan de två propositionerna. Förklaringen ligger antagligen i vad statssekreterare Lars Wohlin uttalat i en debatt arrangerad av och refererad i Svenska Dagbladet. Han säger bl.a.: Den ekonomiska krisen har varit så dramatisk. Se bara på propositionen om stöd till skogsindustrin. De principiella linjerna höll bara i fjorton dagar, sedan blev vi tvungna att formulera proppen om stöd till NCB. Regeringen hade upptäckt svårigheterna att planera. Men skröpligare än så här kan det väl inte vara. Regeringen har tagits med överraskning. Krediter på normala villkor var inte tillräckliga.

Gemenskapens och kollektivets insatser har under de senaste åren fått spela en avgörande roll för att rädda företag och sysselsättning i varven, inom järnoch stålindustrin och på många andra områden. Det är i och för sig inte märkligt att motsvarande insatser kan behövas för skogsindustrin. Men alla sådana här åtgärder riskerar att bli alldeles för defensiva. De borde innehålla väsentligt mer av framåtsyftande moment, inte enbart söka bevara utan också inrikta på en ökad styrka och slagkraft i gynnsammare lägen, exempelvis genom väl inpassade investeringar. Det är bra om man kan medverka med kapital för att hålla i gång verksamheterna och möjliggöra diskussion och rekonstruktion. Åtskilligt av tid och möjligheter tappas emellertid bort om man inte samtidigt söker efter lösningar som är aktivare både i krisdrabbade företag och i branscher där problemen inte hopat sig och nått samma besvärande omfattning. Vad som skett inom Volvo är en parallell av intresse. Av de knapphändiga uppgifter som lämnats förefaller det som om Volvos ledning funnit sig nödsakad att gå ut på andra kapitalmarknader än den svenska för att lösa i första hand utvecklingsproblem. Man kan vara angelägen om nordiskt industriellt samarbete även om man finner anledning till påpekandet att långivaren eller den nye ägarintressenten har förmånen eller möjligheten att ställa krav på motprestation. Det finns i den senaste utvecklingen inom svensk industri oroande inslag, och de gäller inte minst benägenheten att väsentligt öka investeringarna i verksamheter utanför vårt land och att sälja av delar av produktionen, som då också går förlorad för sysselsättningen i vårt eget land. Det kommer av allt att döma inte att bli så lätt att ersätta bortfallet av arbeten. På industrisidan rör det sig hittills, av alla tecken att döma, om reduktion. Den kreditfinansiering som nu diskuteras för skogsindustrin är en nödvändig hjälp. Jag upprepar: viktig nog. Men vad händer i nästa steg för bl.a. den skogskooperativa rörelsen? Det är sedan länge känt att såväl NCB som Södra Skogsägarna har långt framskridna planer på investeringar i vidareförädling. Sakkunniga bedömare framhåller att dessa satsningar väl svarar mot ett behov, främst på EG-marknaden, under 1980-talet. Man förutser ett visst underskott ute i Europa på bl.a. papper och kartong. Nog borde det vara en viktig uppgift för regeringen att söka medverka till en upplåning av erforderligt investeringskapital, så att de här projekten och en rad motsvarande kunde genomföras i ett läge där vi, som nu, har tillgång till såväl material som arbetskraft. Den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten har avvisat våra propåer om strukturfonder, för att medverka till en skyndsam anskaffning av investeringskapital, utan att sätta något annat i stället. Om nu även skogsindustrin tvingas ut till utländska finansiärer, som begär eller erbjuds ägarintressen i de nya anläggningar som skall byggas, faller domen hård över den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten. Vår oro inför en sådan utveckling får näring av den envishet med vilken utskottsmajoriteten avvisar varje vårt förslag om kapitalanskaffning för skogsindustrin genom riktade nyemissioner till fjärde AP-fonden eller Investeringsbanken. Samma motstånd reses mot våra förslag att garantier och lån skall utfärdas mot konvertibla eller inlösningsbara skuldebrev. I diskussionen har man anfört: Ni vill bara socialisera skogsindustrin. Till detta vill jag säga: Vi hoppas liksom ni på den borgerliga sidan att de biståndsaktioner som nu diskuteras skall lyckas. Vi är till freds med att regeringen tagit ett allvarligt grepp om strukturproblemen inom den del av skogsindustrin som ägs av de skogskooperativa rörelserna. Den särskilda utredningen har också vårt förtroende, det må gälla vettiga förslag för låneutbetalning, villkor och en prövning av vad som kan vara erforderligt i fråga om organisation och administration. Vi kommer självfallet att noga följa vad regeringen gör av de förslag som kommer från kommittén. Vi vill inte komma åt skogsägarrörelsens fortbestånd. Men om, som vi uttryckt det i vår reservation, krisläget förvärras, om företagen råkar på obestånd, som uttrycket i propositionen lyder, vad händer då med de stora summor som vi nu är beredda att tillskjuta? Det sägs ingenting om detta i propositionerna eller i utskottsmajoritetens skrivning. Det är dock fråga om 400 milj.kr. till NCB och ännu mer till andra företag, och detta av skattebetalarnas medel. Om den norska och den belgiska regeringen mot Volvo ställer krav på ägargemenskap och inflytande över sina satsade pengar, tycks den svenska regeringen finna detta helt i sin ordning. Men om vi å de svenska medborgarnas vägnar ställer motsvarande krav, om utvecklingen i de här företagen skulle gå snett, då har man på borgerligt håll inget intresse, inte ens av att hålla möjligheten öppen för en sådan intressediskussion som den vi fört i vår reservation och som går ut på att helt eller delvis kunna förvandla skuldebrev till aktier. Vi var, herr talman, spända på det familjegräl som tycktes vara i faggorna till följd av den motion som släppts fram från folkpartiets sida. Ett par riksdagsledamöter från detta parti hade ju bl.a. skrivit: ”Eftersom NCB i för svenska företag extrem grad förknippas med politiker, nämligen ledande gestalter i ett av regeringspartierna, måste ett eventuellt stöd till NCB ges i sådana former att inga misstankar om otillbörligt gynnande kan uppkomma. Handläggningen av frågan måste därför präglas av stor öppenhet.” Möjligen kunde det här ha tillåtits som ett stämningsutbrott i juniorkammaren. Något allvar bakom har vi inte kunnat upptäcka. Nej, motståndet från de borgerliga har varit kompakt när det gällt varje förslag om insyn och möjligheter till påverkan från riksdagen genom representation i företagens styrelser eller parlamentariska representanter i utredningskommittén. Vi noterar naturligtvis med viss tillfredsställelse enigheten om utskottets uttalande att regeringen bör utse en revisor i NCB. Mer blev det inte av all uppblåsthet omkring NCB-propositionen. Herr talman! Efter dessa mera allmänna randanmärkningar till de föreliggande förslagen finner jag skäl anföra, att vi uppskattar enigheten i frågan om att ge skogsindustrin ett välbehövligt stöd och att det främst är omtanken om sysselsättningen i regioner, som redan har det besvärligt, som varit vägledande. Men jag är övertygad om att vi inte skulle kommit till dessa resultat i utskottet, om vi inte samtidigt hade haft insikt om den mycket stora betydelse skogsindustrin har för vårt lands ekonomi och för sysselsättningen. I en studie, som utförts på uppdrag av Skogsindustriernas samarbetsutskott, belyses näringens totala insats i samhällsekonomin 1976. Det kan finnas anledning att återge bara några uppgifter i studien: ”Skogsnäringen sysselsätter ca 300.000 personer och svarar för en nettoexport på ca 15 miljarder kronor. Det totala produktionsvärdet är ca 39 miljarder kronor och utgör 5 926 av BNP.” Redan i början av 1970-talet gav de anställda genom sina organisationer till känna farhågor för skogsindustrins framtid. Man pekade främst på två problem: för det första en pågående utbyggnad av industrikapaciteten, som gick långt utöver tillväxten i råvarubasen, och för det andra behovet av en angelägen omstrukturering genom investeringar i vidareförädling, som på sikt skulle ge ett bättre ekonomiskt utbyte. Man ställde krav på ett långsiktigt program och mera av planering. Skogsbranschrådet, med företrädare för samhället, företagen och de anställda, gavs uppdraget av den socialdemokratiska regeringen att utarbeta ett långtidsprogram. Den borgerliga regeringen har övertagit denna organisation och enligt vad jag förstått låtit den arbeta vidare. Aviseringen av programförslag till kommande riksmöte har vi noterat. Från vårt parti och den fackliga rörelsen har vi en god beredskap på detta område i det programutkast vi nyligen offentliggjort. Vi kan naturligtvis inte närma oss de här programlösningarna med en spolierad skogsindustri. I rekonstruktionsdiskussionen kan man dock inte undgå att söka efter orsakerna till svårigheterna och inte minst att ställa frågan varför bekymren synes vara störst inom skogsägarrörelsens företag. ”Företagets expansion har skett i mycket snabb takt. De svårigheter att Nr 158 finansiellt konsolidera verksamheten som ofta inställer sig i expansionsske Onsdagen den den, har i hög grad gällt NCB.” Jag tror, herr talman, att denna bedömning 31 maj 1978 också gäller om Södra Skogsägarna. Intresset för expansion synes ha varit större än intresset för konsolidering. Kanske har man också råkat ut för en ”fartblindhet” under de senaste goda åren, då vinsterna blev mycket stora och generositeten, främst mot medlemmarna, skogsägarna, blev stor. Felbedömningar, som skogsföretagen inte varit ensamma om, beträffande konjunktursvackans längd har givetvis även inverkat. Generositeten har spelat sin roll för råvarukostnaden och därmed för konkurrensförmågan. Det är berättigat att i den nu uppkomna situationen ställa krav på ansvar från skogskooperationens medlemmar. Nu måste de medverka i de ekonomiska åtagandena för framtiden. Det förefaller inte så välbetänkt av NCB ledningen att avhända sig den företagsägda skogen. Om medlemmarna skulle kunnat köpa den, bör de väl också haft förutsättningar att i stället bidraga till ett ökat aktieeller andelskapital, med skogstillgångarna inom rörelsen som tillgång. En sådan lösning förefaller vara på väg. Därmed ges underlag för att bevara de huvudsakliga anläggningarna inom landet intakta. Vad som av mera långsiktiga, strukturella motiv bör ske även inom den skogskooperativa rörelsen har, om riksdagen följer utskottets förslag, möjligheter att ske i de sociala former som vi är angelägna om, dvs. utan abrupta varsel och Jag tänker på utskottets enhälliga uttalande om tillämpningen av det s.k. 75-procentsbidraget för skogsindustrin under det ömtåliga skede som ligger närmast framför oss. Det vore, herr talman, inom parentes sagt, en nåd att stilla bedja om att den borgerliga majoriteten kunde inse värdet av denna stödform även på andra områden — exempelvis varven, herr industriminister. Herr talman! Jag tillstyrker utskottets föreliggande betänkande beträffande lån och garantier, men med angivande av de villkor vi framfört i våra reservationer till betänkandet.

Herr talman! Skogsindustrin var ingen helig ko. Man kunde tro det under de stora vinstgivande åren när det talades om övervinster och när man egentligen inte visste var man skulle göra av allt intjänat kapital. Men vad som drabbat andra industribranscher kan när som helst vara aktuellt även för skogsindustrin. Det lån på 900 milj.kr. som nu skall ställas till förfogande för skogsbolagen talar sitt klara språk. Propositionen 180 om lån till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB talar ett ännu tydligare språk. Det gäller ett lån med villkorlig återbetalningsskyldighet, vilket — om jag fattat saken rätt — innebär att summan kommer att betalas tillbaka om företaget går med vinst. Om företaget blir bankrutt, betalas skattebetalarnas pengar inte tillbaka. I vpk-motionen 1964 sägs det bl.a. att de största farhågor kan hysas för att de privata skogsbolagen använder direktör Gunnar Hedlund och NCB som 30 murbräcka. Om föreslagen subvention ges NCB, kommer säkerligen de privata skogsbolag som anser sig vara i behov av dylika subventioner omgående att ställa samma begäran. Enligt uppgifter i pressen ligger även Södra Skogsägarna ekonomiskt mycket illa till och skulle vara i behov av samma subventioner som NCB kan räkna sig till godo. Privata skogsbolag, Mo och Domsjö m.fl. — det är ett tjugotal enligt utskottsbetänkandet — har genom sin ledning uttalat farhågor för fortsatt ostörd drift. Det blev dock märkbart tyst från de privata skogsbolagen sedan NCB genom sin direktör Gunnar Hedlund gjorde sin beramade framstöt till regeringen om ekonomisk hjälp. Man har liksom inväntat beskedet från regering och riksdag. Nu är beskedet klart. Nu kan skogsbolagen i första hand börja räkna den s.k. övertaliga arbetskraften, antalet avgör de själva. Här erhålles i statliga pengar — skattebetalarnas pengar — 75 96 av de anställdas arbetslön. Profiterna, som dessa anställda arbetar in till bolaget, får bolaget givetvis självt behålla. Denna subvention gäller enligt utskottsbetänkandet hela skogsindustrin, alla företag. Vi i vänsterpartiet kommunisterna är inte överens med utskottet om denna generositet till skogsindustrin. Vi skulle under punkten 1 i utskottets hemställan beträffande användningen av dessa s.k. 75-procentiga bidrag till företag inom skogsindustrin ha velat avge ett särskilt yrkande om att sådant bidrag t. v. endast skall utgå till NCB:s fabriker i Sandviken och Hissmofors. Här är dessa arbetsplatser direkt hotade av nedläggning, och för att rädda sysselsättningen för dessa 400 anställda finns tydligen ingen annan väg att gå just nu. NCB tar inget ansvar för sina anställda. Men då vänsterpartiet kommunisterna inte är med i något utskott, hade vi inte möjlighet att framlägga något förslag, och vi kan enligt uppgift i varje fall inte just nu i denna kammare ställa något yrkande. — Jag har velat säga detta i det här sammanhanget. Hur har skogsindustrin kunnat hamna i ett så prekärt läge? Det talas om skyhöga virkespriser, lågkonjunktur och valutasvårigheter, men är detta de verkliga orsakerna? Jag vill påstå att så inte är fallet. Skogspolitiken i Sverige har fått föras helt på skogsbolagens villkor. Produktionen har varit inställd på snabba och höga profiter. Råvaror och halvfabrikat har varit mest vinstgivande. Därför har forskning och utveckling för att ur skogen som råvara få fram andra konsumtionsvaror inte ägnats tillbörligt intresse. Ända sedan år 1966 har vänsterpartiet kommunisterna i riksdagen år efter år motionerat i dessa frågor och krävt en verklig satsning på forskning och vidareutveckling. Vi har dock fått tala för döva öron. Andra länder har i forskningshänseende varit långt före Sverige då det gäller skogsindustrin. Då det inte gått att få skogsbolagen att satsa på forskning och utveckling i vidare mening, har vi i våra motioner krävt ett överförande av i första hand den privata skogsindustrin i statlig ägo. I våra tidigare motioner har vi i många fall utförligt refererat till de stora framsteg som gjorts i andra länder. Tillåt mig, herr talman, denna gång att anföra ett exempel från vårt grannland Norge. Exemplet är hämtat från ett reportage i tidskriften SIA. Här får man följa timmerstocken från början ända till slutet, under dess förädling och vidareförädling. Först är det fråga om pappersmassa och sedan om papper. Men vidareutvecklingen stoppar inte, som i Sverige, just här utan den fortsätter till någonting som kallas rayonull. Mölnlycke i Sverige hämtar här en produkt som heter non-woven, som används för engångstextilier såsom dukar, lakan, servetter och blöjor. Varför behöver man hämta det i Norge eller i Finland? Produkten kunde ju framställas här. Så här långt har den norska fabriken gjort av med 50 96 av stocken; alltså är det 50 96 kvar av råvaran. Men man nöjer sig inte med detta. Även sulfitavlutarna går att använda. Bl. a. tillverkas 12 miljoner liter 96-procentig sprit. Det mesta av denna vara exporteras, men en del av spriten förädlas till råvara för plastindustrin. Avfallet från spriten ger även det möjligheter till vidareförädling. Härav framställs vanillin. Denna norska fabrik är Europas enda vaniljfabrik, och den kan täcka hela Västeuropas årsbehov. Vidareförädlingen av råvaran är dock inte slut med detta. Man får fram en ny avlut, som tidigare fick gå ut i sjön. Så sker inte nu, eftersom ligninet är kvariluten. Ligninet, som viår efter år i riksdagen har motionerat om att man bör forska i här i Sverige, tas i denna norska fabrik till vara i olika förädlingar, som bl.a. används i betong, keramik, porslin eller som tillsats till bilbatterier. Forskningen i den norska fabriken för fortsatt vidareutveckling pågår. Det gäller här, säger norrmännen, att vidareutveckla ligninprodukterna ytterligare, varför detta norska företag räknar med att år 1983 ha kunnat tillvarata 91 96 av allt skogsavfall. Norge, som inte har varit lika välbeställt som Sverige när det gäller skoglig råvara, har tvingats att satsa på forskning och utveckling. I Sverige däremot, där skogsbolagen uppträtt med sin rovdrift, har endast i stort sett 50 96 av timmerråvaran kommit produktionen till godo, och då gäller det cellulosaframställning. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 347 beträffande förstatligande av den privata skogsindustrin som kräver en skogspolitik som bygger på en höggradig förädling inom landet. I Sverige, där skogsbolagen har fått härja fritt, har endast en del av skogsråvaran tagits till vara, i största utsträckning råvara och halvfabrikat. Att det på senare tid har ägnats uppmärksamhet åt en vidareförädling till papper är givetvis att hälsa med tillfredsställelse, men det är endast ett steg på vägen mot vidareförädling. I vpk-motionen 1638 aktualiserar vi frågan om de stora fiberutsläpp som förekommit och fortfarande förekommer från de svenska cellulosafabrikerna. Dessa fiberutsläpp har varit ett resultat av den stora tillgången på skogsråvara —- billig sådan. Skogsarbetarlönerna har också tillhört de lägre i landet. Fortfarande pågår dessa fiberutsläpp i landets älvar och sjöar. Det har inte endast inneburit en nationalförlust — fiberutsläppen har varit och är en stor miljöfara för våra vatten. I vår motion 1638 säger vi bl.a. att stora mängder av cellulosafiber har släppts ut i våra vattendrag och sjöar och tillsammans med kvicksilver i mängd förorsakat en omfattande vattenförstöring. Någon forskning för att ta till vara dessa s.k. nollfibrer — kortare fibrer — och använda dem i processen vid exempelvis massaframställning har tydligen inte utförts. Då råvaran var ytterst billig och skogstillgångarna enligt skogsbolagen outtömliga var det mer profitabelt att sända miljontals ton fibermassa till sjöss. I dag finns fortfarande meterhöga berg av dessa cellulosafibrer plus kvicksilver i till massafabrikerna anslutna vattendrag. I vår motion nämner vi olika exempel där dessa fiberberg är upp till sex meter höga. ”1.

I gruppen ingår företrädare för bl.a. skogsnäringen. Gruppen diskuterar bl.a. vilka möjligheter som kan finnas att ta till vara sjunktimmer i vattendragen. Också frågan om tillvaratagande av s.k. fiberberg i dessa har berörts.

Denna direktör har naturligtvis inte det minsta intresse av att skapa arbete i Kramfors. Bakgrundsmaterialet är alltför förkrossande för SCA i det avseendet. Det var ju detta bolag som in i det sista lovade ersättningsindustrier till Kramfors men inte höll sina löften efter alla sina företagsnedläggningar. Vad gäller fiberbergen i älvar och sjöar har vi i vpk aldrig begärt att våra yrkanden skulle överlämnas till den s.k. Kramforsgruppen. Vi vände oss ju till riksdagen med en begäran om att ett statligt bolag skulle bildas. Vi kunde aldrig i vår vildaste fantasi drömma om att frågan skulle överlämnas till den informella Kramforsgruppen. Det vore ju, om jag får använda uttrycket, att sätta bocken till trädgårdsmästare. Men i Kramfors går tydligen vad som helst med stöd av regeringen. När det gäller fiberberg i älvar och sjöar har vi i vpk ställt yrkande i vår motion om att statsmakterna skall ta hand om detta problem. Fiberberg finns inte bara i Kramfors och i Ångermanälven, herr Åsling, utan överallt i landet utanför cellulosafabrikerna. Så till frågan om sjunktimret, vilken också överlämnats till denna Kramforsgrupp. Jag aktualiserade det problemet i en fråga för rätt länge sedan till industriministern i den förra regeringen, Rune Johansson. Han kommer säkert ihåg den debatt vi hade i den frågan då. Sjunktimmer, som kan uppskattas till miljoner stockar, återfinns i alla älvar som har den minsta anknytning till cellulosaindustrin. Detta är en nationell fråga och kan inte isoleras till den s.k. Kramforsgruppen med SCA:s chef i spetsen. I vår motion i anslutning till propositionen 180 om lånet till NCB säger vi bl.a. att propositionen till sitt omfång är kort men till sitt innehåll tunn och förvirrande. Om utskottsbetänkandet kan sägas att det är större till omfånget men ännu mer förvirrande. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1638. Vad beträffar propositionen 180 om lån till NCB verkar situationen minst sagt förvirrad. Samtidigt som NCB går till staten och begär ekonomisk hjälp för att komma ur en penibel ekonomisk situation går man till regeringen med en ny hemställan om att få bygga ut anläggningen i Väja, Kramfors, som vida överstiger den av regeringen tidigare beviljade hemställan. Man blir givetvis litet tveksam, då NCB:s tidigare handlande är allmänt känt. Var skall man hämta pengarna denna gång? Några ord i denna fråga. I november 1977 erhöll Norrlands Skogsägares Cellulosa AB regeringens tillstånd att i samband med nedläggandet av Sandvikens sulfatfabrik i Kramfors utbygga tillverkningen i Väja i samma kommun av sulfatmassa och kraftpapper. Men endast några månader efter det att detta tillstånd hade erhållits från regeringen, eller den 28 april 1978, sänder NCB en ny skrivelse till regeringen, där bolaget hemställer om tillstånd att i stället få utbygga anläggningarna i Väja för tillverkning av s.k. journalpapper, där mekanisk massa ingår som en huvuddel. Motiveringen för denna nya ansökan är enligt NCB ändrade marknadsförutsättningar. Ändrade marknadsförutsättningar i detta sammanhang innebär att NCB skall vara med och konkurrera på utlandsmarknaden vid försäljning av trähaltigt tryckpapper, det s.k. journalpapperet, en papperskvalitet som betecknas som en modesak. Det anses nämligen finnas en marknad för detta slag av papper i såväl USA som Västeuropa. Och nu ligger inte mindre än tre skogsindustriföretag i startgroparna och begär regeringens stöd för utbyggnader för produktion av detta slag av papper. Ett av dessa företag är NCB. De övriga företagen är Södra Skogsägarna, som planerar produktion i Mönsterås, och Stora Kopparberg, som beräknar att ha produktionen i Sandarne. Skogsägarna i norr och skogsägarna i södra Sverige skall alltså inbördes konkurrera vid försäljningen av samma vara på samma utlandsmarknad, för att nu citera tidningen SIA. Dylikt kan betraktas som rena planlösheten, men när man under åren varit med och sett planlösheten i skogsindustrins handlande i övrigt är detta naturligtvis inte någon som helst överraskning. Tidningen SIA skriver också följande: ”De” —-alltså skogsindustriföretagen — ”tävlar om vem som skall komma i gång med produktionen först. Kommer alla tre företagen i gång ungefär samtidigt försvinner den efterlängtade marknaden i ett nafs, priserna sjunker och det blir kris.” — Och riksdagen skall nu överlämna 900 miljoner till dessa skogsföretag och 400 miljoner i villkorligt lån till NCB när perspektivet är det som jag har redogjort för. Egentligen är det fruktansvärt att dessa skogskoncerner, som också är multinationella, kan få uppträda på det sätt de har gjort och tänker göra. Jag vill fråga industriministern vilken inställning han har i det här fallet. En planerad utveckling av skogsindustrin saknas nu som tidigare. Det råder rena anarkin inom detta slag av industri i vårt land. Det verkar som om beslutsfattarna inom skogsindustrin ingenting lärt. Eller kanske man har gjort det. Man har tjänat massvis med pengar och tror att man skall kunna fortsätta med det. Det är drivkraften. Men skogsindustrin i Sverige är ett typiskt exempel på de fria marknadskrafternas spel, där de snabba och stora profiterna varit helt avgörande och där varje skogsindustriföretag handlat som om det varit ensamt på marknaden. Skogsindustribolagen har under åren som gått blivit bortskämda med de stora vinsterna —-des.k. övervinsterna. De trodde tydligen att de goda tiderna och de höga profiterna skulle fortsätta i all evighet. Skogsägarna var uppenbarligen av samma uppfattning, för deras vinster var särskilt uppmuntrande för dem som hyllar det privata vinstbegäret som den heliga dogmen. Deras handlande visar också på detta. Men, herr talman, till frågan om NCB. Det berättas i bolagets nya ansökan till regeringen att produktionen i fullt utbyggd fabrik beräknas till 465 000 ton per år, varav 300 000 ton journalpapper och 165 000 ton kraftpapper. I den av regeringen tidigare beviljade ansökan angavs produktionen till 305 000 ton kraftpapper, alltså en väsentlig skillnad. Vedförbrukningen, säger man i sin ansökan, skall bli densamma som anges i regeringens tillstånd av november 1977. Dock kommer — och det skall vi uppmärksamma — energiförbrukningen att mer än fördubblas vad beträffar eloch oljeförbrukning. Skall centerpartiet ordna den tillskottsenergin genom vindkraft? Känt var att Sandvikens sulfatfabrik, som sysselsätter över 200 personer, skulle läggas ned. Men enligt den till regeringen senast ingivna ansökan om utbyggnad skall även Väja sågverk, som sysselsätter 140 man, läggas ned. I denna förnyade ansökan har det nämligen förutsatts att Väja sågverk tagits ur bruk och demonterats före byggandet av journalpappersbruket. Säg, herr Åsling, vad tänker ni göra av de 140 sågverksarbetare som får sparken om ni beviljar NCB:s nya ansökan? Meddelandet om NCB:s nya ansökan slog ned som en bomb i Kramfors kommunfullmäktige. Ingen utanför den allra innersta kretsen hade en aning om att NCB hade gjort en förnyad ansökan. Den föredrogs i kommunstyrelsen en timme före kommunfullmäktigesammanträdet — så kuppartat gick det till. Det blev ingen enig uppslutning bakom NCB i Kramfors kommunfullmäktige. Socialdemokraterna fick naturligtvis med sig centerpartiet och moderaterna, men folkpartiet, vpk och apk revolterade. De ville ha garantier för att de arbetare som avskedas skulle få sysselsättning, och sådana garantier kunde inte lämnas. Det var dagarna efter detta kommunfullmäktigesammanträde märkbart tyst i lokalpressen. Men så började de sågverksarbetare som hotades av avsked röra på sig. De skall ju avskedas t.o.m. innan journalpappersbruket byggs. Sågverksarbetarna förklarade som en man att de inte alls var informerade av NCB:s ledning om nedläggningen av sågverket. Vid tidningsintervjuer förklarade de att man var både ”förbannad och besviken på NCB:s uppträdande”. NCB-ledningen vet tydligen inte vad MBL-förhandlingar vill säga, sade man. NCB och dess ledning har alltså förklarat att företaget ekonomiskt är på fallrepet och begärt kraftig ekonomisk satsning av staten. Därvid har NCB ledningen förklarat att man inte tänker ordna någon ersättningsindustri i Sandviken. I stället har man uttalat förhoppningar om att arbetet för de 200 mannarna skulle ordnas av staten genom AMS-åtgärder. — Så långt sträckte sig alltså det sociala ansvaret. Det var sannerligen inte små anspråk man hade! Först ett s.k. Uddeholmslån på de mest fördelaktiga villkor, och därtill skulle samhället klara sysselsättningen för de många som avskedades. Nu skall alltså NCB erhålla 400 milj.kr. Därtill skall staten enligt utskottets mening tillerkänna NCB det s.k. tillfälliga sysselsättningsbidraget, som utgår med 75 96 av företagets lönekostnader och sociala kostnader —alltså en direkt subvention av 75 96 av lönesumman liknande den som förekommer inom stålbranschen. Staten skall således med skattebetalarnas pengar i stort sett svara för att de över 200 mannarna vid Sandvikens sulfatfabrik har sina jobb kvar, i varje fall till dess att det nya pappersbruket är klart för produktion. Även i detta fall har NCB-ledningen fått sina önskningar uppfyllda. Så lätt går det att ordna allvarliga frågor med statens hjälp! NCB sitter tydligen i farbror statens knä. Varför skall då inte staten med skattebetalarnas pengar även svara för sysselsättningen av de 140 sågverksarbetare som man hotar avskeda? Kan något dylikt vara inspirationskällan till NCB:s handlande i övrigt? Det vore intressant att få veta i detta sammanhang. Regeringen har hittills handlat mycket välvilligt mot NCB. Utskottets tillmötesgående mot företaget, såsom det framgår av betänkandet, innebär — om jag fattar saken rätt — en ytterligare påtryckning på regeringen att bevilja NCB även den nya ansökningen om en betydligt större utbyggnad av pappersbruket. Frågan om Hissmofors skulle det vara lockande att ta upp i detta sammanhang. Det går väl inte att hur länge som helst fortsätta driften vid det nedläggningshotade företaget med skattebetalarnas pengar. NCB har när det gäller ersättningsindustri till Hissmofors hittills endast presterat pratbubblor. I utskottsbetänkandet berörs över huvud taget inte frågan om en sådan ersättningsindustri. Även här gäller det ett sågverk som är i farzonen, och sågverk tycks NCB vara i färd att göra sig av med. Det gick bra med Köpmanholmen. Det aktualiseras nu i Kramfors. Även i Hissmofors tycks frågan stå på dagordningen. Det är ur sysselsättningssynpunkt besvärliga områden det gäller — även inlandet, där man tidigare ansett att förhållandena varit så goda. När skall skogsägarna ta sitt sociala ansvar? Att lasta allt ansvar på Gunnar Hedlund är ansvarslöst. De drivor av tidningsartiklar i vilka man även från skogsägarhåll bildligt talat försökt hänga denne man är beklämmande. Den mannen har betytt mer än någon annan då det gällt att bryta de stora privata skogskoncernernas monopolställning, men det tycks man i vissa skogsägarkretsar helt ha glömt bort. Det skulle ha varit uppfriskande med en historisk tillbakablick. Jag har inte tid till någon sådan nu, men kanske någon annan skulle kunna ge en sådan. Inom centerpartiet är man kanske mer initierad än vad jag är. Slutligen, herr talman, finner jag det mer än underligt att detta betänkande från näringsutskottet helt saknar perspektiv. Det talas om skogsbolagens svåra finansiella läge och det sägs att uppemot ett tjugotal av de stora skogskoncernerna har akuta likviditetssvårigheter. Men det sägs ingenting om hur framtiden skall gestalta sig, och ingenting om att det måste bli en radikal omläggning av hela skogsindustrin med sikte på forskning och utveckling för att av skogsråvaran få fram nya varor och därmed nya sysselsättningstillfällen. Skogskoncernerna — dessa multinationella företag — skall räddas för stunden. Dessa företag, som till utlandet exporterat miljarder intjänade här i landet och som tidigare har skött sig så illa, skall nu räddas. Sannerligen kan man här tala om brandkårsutryckningar. Herr talman! Jag skall nu sluta mitt anförande och yrka bifall till punkten 1 a i vpk-motionen 1964, där det talas om ovillkorlig återbetalningsskyldighet.
Herr talman! Det är bara på en punkt som jag tänkte ta upp ett litet samtal med herr Lorentzon. Som jag uppfattade det sade han att det 75-procentiga bidrag som utskottet enhälligt förutsätter skall ges till skogsindustrin endast borde användas för att klara Hissmofors och Sandviken. I och för sig är det en ambition.

De anställda vid Lessebo Sågverk är varslade om nedläggning. På samma sätt hade man varslat i Strömsnäs och delvis i Delary, men där förhandlade man sig fram till en lösning. Men jag utesluter inte att det inte inom kort kan bli fråga om att överväga en fortsatt drift med stöd av detta 75-procentiga bidrag. Vår uppfattning är att man då självfallet skall klara jobben åt de anställda vid dessa företag i väntan på diskussioner om man kan fortsätta driften eller om nya företag kan lokaliseras dit. Det gäller inte bara i vårt län, Kronobergs län, eller i södra Sverige, Södra Skogsägarnas område. Det kan också gälla för t.ex. Mo och Domsjö — vad vet vi i dag om vad som kan hända inom den närmaste framtiden? Det kan vidare gälla i skogsföretagen i Värmland, som också arbetar under svårigheter. Också där kan dessa stödinsatser bli aktuella. Man bör utnyttja de stödförmåner som har prövats och visat sig användbara. Jag hoppas, herr Lorentzon, att det var ett misstag att försöka avhända andra delar av landet samma möjligheter som vi nu vill erbjuda Ådalen.
Herr talman! Som Rune Johansson mycket väl känner till har vi från vårt parti ända sedan 1966 pekat på missförhållandena och misskötseln inom svensk skogsindustri. Vi har därför frågat om inte dessa skogsbolag, när de nu uppträder på det sätt som de gör, bör tas om hand av staten. Vad vi har sagt har också visat sig vara fullt riktigt. Nu skall staten åter träda in och rädda inte bara fabrikerna i Sandviken och Hissmofors, utan också en mängd företag i södra Sverige, som Rune Johansson räknar upp. Han nämner också Mo och Domsjö. Det stämmer också att arbetarna i Mo och Domsjö är mycket oroliga för att de uteblivna investeringarna i Alfredshem, som berör 900 man, kan innebära att fabriken läggs ned. Kommer Mo och Domsjö att förlägga någon ersättningsindustri dit? Dessa 75 96 för att vinna tid och för att skaffa fram ersättningsindustrier tror Rune Johansson inte själv på i dagens situation. Vi kan inte gå med på att ge multinationella företag 75 96 av de arbetslöner som betalas ut, när de för ut pengar ur landet och själva behåller profiten. Vi skall inte understödja sådan industri in i det sista. Vi står fast vid vårt krav att staten tar hand om denna industri, och det har vi gjort ända sedan vi motionerade i denna fråga år 1966.
Herr talman! Jag lyssnade naturligtvis mycket uppmärksamt på vad herr Lorentzon nu sade. Men han gav mig inget besked om varför inte de anställda i Strömsnäs, Lessebo, i delar av Värmland eller vid Mo och Domsjö skulle bli garanterade samma möjligheter som de anställda i Ådalen, nämligen att staten får träda in i det ögonblick man inte själv förmår klara sysselsättningen. Jag trodde att herr Lorentzon och jag skulle kunna vara överens om vad jag sade i mitt anförande, nämligen att man i ett krisläge som detta skall vända sig till staten. Vi har emellertid gått längre när vi i våra diskussioner i utskottet och i våra reservationer sagt att staten inte bara skall nöja sig med att ge lån eller stöd till dessa företag, utan att man skall gå in som delägare i verksamheten om företagen inte själva kan klara den. På den punkten är vi överens. Vore det inte bättre, herr Lorentzon, att säga att uttalandet om fabrikerna i Hissmofors och Sandviken var ett misstag? Självfallet skall dessa ha hjälp. Jag upprepar min fråga: Varför skall inte de anställda vid de andra företagen få samma möjligheter till stöd i ett krisläge? Svara på den frågan och snurra inte runt problemet, herr Lorentzon!
Herr talman! Vi har i vår motion ett speciellt yrkande om Sandviken och Hissmofors. Vi går inte förbi deras problem. Blir det aktuellt med flera industrier, så låt oss diskutera dem då, men inspirera inte monopolföretagen till att tycka att de kan uppträda hur som helst! Företagen vet att de hade glansdagar under den socialdemokratiska regeringens tid. De hämtade in miljarder i vinst, och staten krävde aldrig någonting tillbaka. I dag tycks socialdemokraterna vara mera konungsliga än konungen siälv, för i propositionerna som vi nu behandlar finns det ingenting "om 75 96 bidrag. Det är någonting som socialdemokraterna tagit upp i sin motion för att överbjuda den borgerliga regeringen och på det sättet hålla sig ännu mera väl med de multinationella skogsindustriföretagen. Jag snurrade inte runt, herr Johansson. Det verkar närmast som om den socialdemokratiska villervallan har blivit ännu värre sedan ni tappade regeringsmakten.

Herr talman! Bakgrunden till de förslag om stöd till skogsindustrin i allmänhet och NCB i synnerhet som vi behandlar i betänkandet nr 74 från näringsutskottet är ju den besvärliga ekonomiska situation som de senaste åren — speciellt de två senaste — uppstått för den svenska skogsindustrin. Det gäller, som tidigare påpekats, i det här sammanhanget massaoch pappersindustrin, sågverken och spånskiveindustrin. Skogsindustrin har visserligen alltid varit konjunkturkänslig, men utvecklingen under 1970-talet har inneburit exceptionellt kraftiga konjunktursvängningar. Från högkonjunktur 1970 gick man in i en tillfällig lågkonjunktur 1971-1972. 1973 ökade efterfrågan på skogsprodukter, och 1974 blev ett mycket bra år ur resultatsynpunkt. Därefter började som nämnts problemen att hopa sig. Skogsindustrin drabbades av besvärligheter på den internationella marknaden redan 1975, och dessa svårigheter har sedan drastiskt förvärrats under 1976 och 1977 för att kulminera i år. Detta har medfört stora överlager, lågt kapacitetsutnyttjande och vikande priser. Det är alltså samma problem som tyvärr drabbat så många andra branscher tidigare. Vi har i riksdagen i olika omgångar diskuterat stöd till tekoindustrin, varvsindustrin, stålindustrin och gruvindustrin, för att nämna de största problembranscherna. När det gäller skogsindustrin rör det sig om ett stort antal sysselsatta. Det gäller jobb för över 80 000 människor, som är direkt sysselsatta inom denna bransch. Hur många som indirekt berörs kan vara svårt att exakt ange, men ca 60 000 människor härutöver är berörda genom sin sysselsättning i skogsbruket. Lägger vi härtill att skogsindustrin i många fall är lokaliserad till mindre orter, där skogsindustrin dominerar, så står det helt klart att här måste göras insatser från samhällets sida för att söka lotsa branschen genom lågkonjunkturen. Detta har ju också regeringen klart insett på tidigt stadium, och det föranledde propositionen nr 123 som kom någon av de första dagarna i mars. Sedermera visade det sig att problemen vid Norrlands Skogsägares Cellulosa AB blev akuta mycket snabbt, och det föranledde regeringen att redan i mitten av april lägga fram propositionen 180 om ekonomiskt stöd till NCB ”'i syfte att säkerställa företagets fortsatta drift i rationella former, som kan komma att läggas fram av en särskilt tillkallad kommitté” ,som det heter i propositionen. Denna proposition får således ses som något av ett komplement till propositionen 123, där branschens problem i stort har redovisats. I propositionen 180 är det NCB:s speciella svårigheter som penetreras, och bara inom det företaget finns nära 5 000 människor sysselsatta. Trots all uppmärksamhet i massmedia kring dessa frågor och trots alla försök att åstadkomma sensation har utskottet i stort sett behandlat frågan i mycket stor enighet. Det tycker jag är angeläget att framhålla. Alla har givetvis insett de stora problem som har uppstått för skogsindustrin, och likaså hur många människors sysselsättning som det här gäller. Beträffande propositionen 180 om stöd till NCB tycks många tidningar ifrågasätta om inte detta bolag, därför att det ägs av skogsägarnas producentkooperativa föreningar, skulle bli föremål för hårdare villkor än andra företag som erhållit statens stöd i en besvärlig konjunktursituation. Låt mig emellertid deklarera att ingen i utskottet har förfäktat sådana åsikter. Tvärtom har man ansett det naturligt att inte diskriminera det kooperationsägda företaget i det sammanhanget. Det finns emellertid tre reservationer och ett särskilt yttrande fogade till föreliggande betänkande, samtliga avgivna av utskottets socialdemokratiska ledamöter. Reservationerna går i stort ut på att stödet till skogsindustrin skall ske i form av nyemission eller konvertibla skuldebrev samt att staten skall utse två styrelseledamöter och en revisor i NCB. Kravet på en revisor finns också i utskottsmajoritetens skrivning men däremot inte socialdemokraternas krav på två styrelseledamöter. Låt mig säga att tanken på riktade nyemissioner som en möjlighet att tillföra kapital till en synnerligen kapitalkrävande bransch, som skogsindustrin är, kan i och för sig vara intressant. Men det får givetvis inte medföra att man gör avkall på kravet att kunna bibehålla en livskraftig och självständig kooperativ företagsamhet. Reservanterna understryker visserligen att ”avsikten med dessa villkor inte är att ge staten ett dominerande inflytande inom den på producentkooperativ grund arbetande skogsägarerörelsen”, men man vill samtidigt ha ”en effektiv statlig insyn i företagets löpande verksamhet”.

Inte heller tycks de socialdemokratiska reservanterna ha fullt förtroende för den utredningskommitté med landshövding Mats Lemne som ordförande, som regeringen har tillkallat. Visserligen säger socialdemokraternas talesman Rune Johansson i Ljungby att man har förtroende för utredningsgruppen, men han frågar också: Vad händer med samhällets pengar om det går snett? Detta visar, tycker jag, att man inte har det rätta förtroendet. Det krav som framförts om parlamentariska representanter i utredningskommittén tyder också på att man tyvärr brister litet i det förtroende, som vi från utskottsmajoritetens sida har. Det här förslaget om konvertibla skuldebrev i kombination med direktinflytande för staten via styrelseledamöter skulle ju kunna ge det dominerande inflytande som man säger sig icke eftersträva. Låt mig här säga att vi från utskottsmajoritetens sida är angelägna att framhålla att vi som ett alternativ till andra företagsformer vill behålla den kooperativa företagsformen även i framtiden. Tillåt mig sedan, herr talman, att till Gustav Lorentzon säga att jag alltid har känt mig litet avundsjuk på de kommunistiska talesmännen därför att de gör det så lätt för sig. Det är så enkelt att tala om det kapitalistiska systemets uselhet och om hur enkelt man skulle lösa problemet med ett förstatligande. Men när det gäller bevisföringen har man sällan varit lika noga. I fråga om Gustav Lorentzons påpekande om Kramforsgruppens arbete beträffande fiberbergen måste jag säga att han läst utskottets betänkande något slarvigt. Utskottet har faktiskt berört detta, och vi har framhållit: ”Vissa diskussioner om de praktiska och ekonomiska möjligheterna för sådant tillvaratagande har ägt rum i regi av den s.k. Kramforsgruppen, som utgör en informell arbetsgrupp med anknytning till länsstyrelsen i Västernorrlands län. Några mer ingående och konkreta undersökningar har dock inte utförts. Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksammar hithörande frågor vid beredningen av den aviserade propositionen om en ny skogspolitik.” Med detta har man avstyrkt motionen. Låt mig däremot helt instämma i Gustav Lorentzons betygande av Gunnar Hedlunds stora betydelse för skogsindustrin i vårt land. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet 74 och avslag på de reservationer som fogats till detta.
Herr talman! Den föregående talaren sade att vpk:s talesmän gör det mycket lätt för sig genom att i olika sammanhang kräva ett förstatligande. Jag skulle kunna referera till vad folket ute på arbetsplatserna säger. Även till den kongress, som Pappersindustriarbetareförbundet genomför i juni månad, finns en rad motioner om förstatligande. Vi har i våra motioner år för år hänvisat till hur Kramfors massaarbetare redan 1965 tog upp frågan om ett förstatligande av skogsindustrin därför att man genom SCA:s handlande var orolig för att deras fabrik förr eller senare skulle komma att läggas ned och att SCA icke skulle komma att ta något socialt ansvar. Denna fabrik är nu borta, och avdelningen är försvunnen med de 250 man som fanns där. På plats efter plats är det likadant. Centerpartiet har inte kontakt med arbetarna på verkstadsgolvet, även om man berömmer sig av att det finns en delav dem som röstar med centerpartiet, vilket givetvis är beklagansvärt. Det visar dock att man inte har riktig kontakt med arbetarna. Fackförening efter fackförening har krävt ett förstatligande av skogsindustrin på grund av den misskötsel som ägt rum, på grund av att skogsägarna är inställda på att få största möjliga profiter och sedan exportera kapitalet till utlandet. Detta är skäl nog för att kravet kan resas. Därför gör vid det inte lätt för oss när vi Nr 158 motionerar som vi har gjort. Det är en svår väg att gå, därför att vi hittills har Onsdagen den talat för döva öron i riksdagen. Men ute på arbetsplatserna, på de fackliga 31 maj 1978 mötena och på kongresserna hyser man en helt annan uppfattning. När det gäller vår motion om fiberbankarna finns inget annat tillägg att göra. Utskottets talesman refererade endast vad jag tidigare hade läst innantill ur utskottets betänkande, och det ger ju inget som helst stöd åt avstyrkandet av vår motion.
Herr talman! När Gustav Lorentzon säger att centerpartiet inte har kontakt med arbetarna och samtidigt uttalar att vi trots detta får många röster från dem, får väl detta uttalande stå för honom själv. Inkonsekvenser är ju i sig själva besvarade. När det gäller företag som inte kunnat fortsätta sin drift därför att de inte kunnat vara konkurrensmässiga tror jag att herr Lorentzon kan finna företag även i socialistisk regi som måst nedläggas. Om man inte kan driva ett företag konkurrensmässigt, måste man på något sätt försöka ändra driften.
Herr talman! Jag skulle tro att de massaoch pappersarbetare, som i sina fackföreningar väcker motioner till sina kongresser om ett förstatligande av skogsindustrin, icke röstar med centerpartiet. Där har ni ingen kontakt med dessa arbetare. Nog sagt i den frågan. Vad sedan gäller fabriker som drivs i socialistisk regi skulle det vara intressant att veta vad Karl-Anders Petersson menade med sitt påstående.
Herr talman! Jag tror inte att Gustav Lorentzon kan säga att centerpartiet inte tagit sitt arbetsmarknadspolitiska ansvar i alla bygder där detta behövts. När det gäller herr Lorentzon och hans parti så hoppas vi att även de gör detsamma.
Herr talman! Näringsutskottets betänkande över regeringens förslag till åtgärder för den svenska skogsindustrin vittnar ju om en bred politisk uppslutning kring denna. Intrycket av debatten hittills här i kammaren vitsordar det omdömet. Det är självklart med stor tillfredsställelse som jag noterar detta. Vid utskottsbehandlingen har visserligen framkommit uppfattningar som i vissa delar avviker från utskottsmajoritetens, men det kan inte förta intrycket av att regeringens förslag till åtgärder har en bred politisk förankring. Det finns förvisso all anledning att sluta upp kring åtgärder som är avsedda 42 att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för skogsindustrin. Branschen är ju mycket betydelsefull för samhällsekonomin, och den har trots dagens bekymmersamma situation en stark inneboende livskraft som är ett gott tecken och ger hopp inför framtiden. Skogsindustrin är en av de viktigaste industribranscherna i vårt land. Sammantaget sysselsätts inom branschen inemot 80 000 människor, vilket innebär att nästan var tionde industrisysselsatt här i landet för sin utkomst är direkt beroende av skogsindustrin. Till detta kommer självfallet mycket omfattande indirekta sysselsättningseffekter som skogsindustrin har bl.a. för det stora antalet människor som är verksamma inom skogsbruket. Den avgörande roll som skogsnäringen spelar för sysselsättningen inom vissa regioner och för enskilda orter är välkänd. Skogsindustrin har ju också en utomordentligt stor betydelse för vår utrikeshandel. I fjol uppgick exporten av skogsindustriprodukter till ca 15 miljarder kronor, vilket motsvarar inemot en femtedel av den totala svenska varuexporten. Sett i ett historiskt perspektiv har skogsindustrin expanderat mycket kraftigt här i landet. Sedan början på 1960-talet har exempelvis massakapaciteten mer än fördubblats. Kapaciteten för papperstillverkning har under samma period mer än tredubblats. Även inom andra delar av skogsindustrin har en betydande kapacitetstillväxt skett. Samtidigt har omfattande strukturella förändringar genomförts. I detta förlopp, som många gånger varit smärtsamt, inte minst för de berörda bygderna, har en successiv modernisering och effektivisering skett, vilket gett oss en internationellt sett välrustad skogsindustri. Den mycket besvärliga situation för stora delar av skogsindustrin som vi nu upplever får således inte undanskymma det faktum att svensk skogsindustri i grunden är modern och effektiv samt har en väl utbyggd försäljningsapparat och genomgående ett mycket kvalificerat yrkeskunnande hos de anställda på skilda nivåer. Om dessa positiva inslag förvaltas rätt och vidareutvecklas, har skogsindustrin som jag ser det även framgent goda förutsättningar att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och därmed utgöra den viktiga exportindustri och försörjningsbas för enskilda människor och hela bygder som varit någonting karakteristiskt för branschen under lång tid. Under de senaste åren har skogsindustrin fått vidkännas exceptionella påfrestningar. Den långvariga och djupa internationella lågkonjunkturen har fått ett mycket starkt genomslag i branschen. Historiskt sett är skogsindustrins konjunkturkänslighet förvisso inte någonting unikt, snarare karakteristiskt, men denna gång kan man säga att en rad faktorer på ett olyckligt sätt samverkat till en extremt negativ utveckling för hela branschen. Man kan här peka på kombinationen lågt kapacitetsutnyttjande, stora överlager, successivt fallande priser på viktiga nyckelprodukter, minskade marknadsandelar och en i förhållande till våra konkurrentländer ofördelaktig produktionskostnadsutveckling. Branschen har därmed fått vidkännas en negativ utveckling som i omfattning och varaktighet saknar motsvarighet under efterkrigstiden. Vad utvecklingen har inneburit för lönsamheten torde vara välkänt vid det Nr 158 här laget. För flera företag var lönsamheten mycket svag redan år 1975. Onsdagen den Resultatförsämringen fortsatte under år 1976. För de 16 största skogskoncer 31 maj 1978 nerna uppgick vinsten efter avskrivningar och räntor för år 1976 till sammantaget endast 700 milj.kr. Detta kan jämföras med motsvarande resultat åren 1974 och 1975, då resultaten var ca 5,5 miljarder kronor resp. närmare 2,5 miljarder kronor. År 1976 var lönsamheten negativ för inemot hälften av företagen, och i vissa fall var förlusterna av betydande omfattning. Detta har f. ö. framgått vid näringsutskottets behandling av propositionerna och motionerna. Resultatförsämringen år 1977 blev närmast dramatisk. En överslagsmässig beräkning visar att den samlade förlusten för de 16 största koncernerna i branschen uppgick till ungefär 2 miljarder kronor. Detta innebär alltså att resultatförsämringen för dessa företag uppgick till närmare 8 miljarder kronor mellan åren 1974 och 1977, vilket måste betecknas som en dramatisk förändring utan något som helst motstycke i svenskt näringsliv. Några företag hade ett visserligen begränsat, men dock fortfarande positivt resultat även i fjol. Generellt gällde att företag med särskilt stark inriktning på vissa bulkprodukter, i första hand avsalumassa, kraftpapper och liner, fick vidkännas de största förlusterna. De stora förlusterna har inneburit att företagen tvingats till omfattande upplåning. Under år 1976 ökade de 16 koncernerna sina korta och långa skulder med totalt närmare 6 miljarder kronor. Härav utgjorde drygt 2 miljarder kronor kortfristig upplåning. Som en självklar följd av detta kom företagens räntebelastning att kraftigt öka. Upplåningen fortsatte att öka under år 1977, dock i betydligt mindre omfattning än år 1976. Räntebelastningen fortsatte att öka, och de 16 koncernernas finansnetto är nu ungefär tre gånger större än år 1975. Finansnettot har alltså utvecklat sig till en tung börda för branschen. Företagens upplåning har under de senaste åren i ökad omfattning skett på den internationella kreditmarknaden. Det har varit en medveten strävan från regeringens sida att företagen — och då avses naturligtvis inte bara skogsindustrin, utan hela näringslivet — så långt möjligt själva skulle klara den upplåningen genom att gå ut på den internationella kapitalmarknaden. Den finansiella utvecklingen i kombination med de speciella villkor som ofta gäller för dessa internationella lån innebär att situationen nu är besvärlig för vissa låntagande skogsföretag liksom för deras utländska långivare. Det är viktigt och betydelsefullt att den utlandsupplåning som nu skett säkerställs. Det är mot bl.a. denna bakgrund som regeringens nu aktuella förslag skall Vilken utveckling kan vi då vänta för det här året och för nästa? Även om bilden inte är helt entydig, kan man emellertid konstatera att en viss förbättring har inträtt i branschen under det första kvartalet i år. När det gäller avsättningsläget har en viss ljusning direkt kunnat noteras, vilket f. ö. märkts i utvecklingen av vår handelsbalans. För sågade trävaror har våra exportle veranser hittills under 1978 utvecklats gynnsammare än under samma tid i 44 fjol. Även massaoch pappersleveranserna har ökat märkbart. Jämfört med första kvartalet 1977 kan vi sålunda notera en ökning av leveranserna för avsalumassa med 16 96 och för papper med 11 96. Kapacitetsutnyttjandet i branschen ligger emellertid kvar på en låg nivå, och leveransökningarna har således skett i huvudsak genom en accelererad lagerutveckling. Detta innebär att lagerhållningen kan komma ned till en normal nivå under sommaren. Följaktligen kan kapacitetsutnyttjandet successivt komma att stiga under andra halvåret i år, naturligtvis under förutsättning att de marknadsförbättringar som vi nu med tillfredsställelse noterar håller i sig och kanske också förstärks. Även en del prisökningar har skett sedan årsskiftet. Detta gäller dock främst vissa papperskvaliteter, men även massaprisutvecklingen inger förhoppningar. Det finns nämligen positiva tecken på att en viss höjning kan komma under hösten. Att prisuppgången blir så stor att man uppnår den nivå som rådde innan priserna sänktes i början av år 1976 kan man dock inte räkna med skall inträffa under det närmaste året. Den sammanvägda bedömning som i dag kan göras av leveransoch prisutvecklingen för massaoch pappersindustrins produkter innebär att vi inte kan vänta någon mer avgörande resultatförbättring för företagen under detta år. Det innebär att flera av de företag som under åren 1976 och 1977 fått vidkännas stora förluster kommer att få ett negativt resultat även för innevarande verksamhetsår. De åtgärder som regeringen nu har föreslagit syftar till att underlätta för företagen att överbrygga de akuta finansiella problem som nu har uppstått. Jag vill emellertid understryka — vilket också framhålls i regeringens förslag — att avsikten med åtgärderna inte är att konservera en mindre rationell branschstruktur. En fortsatt anpassning till de successivt ändrade marknadsförhålllandena i vår omvärld är nödvändig för att skogsindustrin skall vara internationellt konkurrenskraftig. Det är emellertid minst lika angeläget att åtgärderna kan vidtas på ett planerat sätt och i nära samverkan mellan berörda parter. Det är en viktig industripolitisk uppgift att skapa förutsättningar för att den strukturella utvecklingen inom branschen skall kunna genomföras på ett ur såväl företagens som samhällets och de anställdas synvinkel ändamålsenligt sätt. Att regeringens industripolitiska ambition ligger i linje med denna princip torde vid det här laget vara väl dokumenterat. De förslag till åtgärder som riksdagen har att ta ställning till i dag utgör direkta exempel på denna industripolitiska filosofi. Låt mig nämna ytterligare några exempel. Som jag tidigare i annat sammanhang har informerat kammaren om pågår inom industridepartementet ett omfattande utredningsarbete rörande skogsindustrin. Resultatet av arbetet och skogsutredningens betänkande avses utgöra underlag för ett näringspolitiskt program för skogsnäringen. De frågor som härvid kommer att tas upp kommer att i första hand avse de mer långsiktiga frågorna. Det är för tidigt att gå in på vilka konkreta åtgärder som kan komma att aktualiseras från regeringens sida i detta sammanhang. Vad jag nu sagt kan också vara ett svar på de frågor som tidigare under debatten ställts till mig beträffande regeringens planeringsaktivitet. I detta planeringsarbete måste stor uppmärksamhet naturligtvis ägnas skogsindustrins långsiktiga utveckling, utbyggnad mot vidareförädling etc. Det huvudsakliga problemet vid den tidpunkt då detta arbete sattes i gång var den kvantitativa konflikt mellan råvarubehov och råvarutillgång som blev uppenbar åren 1973 och 1974 och som avspeglade sig i en något yrvaken debatt med vissa överdrifter. I övrigt föreföll skogsindustrin i allt väsentligt problemfri, när debatten och arbetet startades. Den finansiella ställningen var god. Lönsamheten låg på en tillfredsställande nivå tack vare högt kapacitetsutnyttjande, god efterfrågan och kraftiga prisökningar på färdigvaror. Förutsättningarna för skogsindustrin att av egen kraft möta framtiden framstod därmed i allt väsentligt som synnerligen goda. Situationen nu är radikalt förändrad. Vi ser nu hur problembilden snabbt har vidgats. Strukturproblemen har blivit mer framträdande. Frågan om hur den framtida kapitalförsörjningen skall kunna tryggas har blivit högaktuell. De nedjusterade prognoserna för den långsiktiga efterfrågeutvecklingen internationellt kan bli ytterligare ett problem, särskilt mot bakgrund av det hårda konkurrenstrycket från andra producentländer. Listan kan göras lång, men den exemplifiering som jag nu givit borde räcka för att alla skall inse att samtliga berörda parter i samverkan måste arbeta konstruktivt för att den svenska skogsnäringen skall kunna bibehålla den internationella tätposition som den hittills har haft. Bilden är alltså komplicerad. Den kräver en positiv och konstruktiv samverkan mellan alla berörda parter för att man skall kunna hitta resultatmässigt riktiga lösningar. När det gäller råvaruförsörjningen — den ursprungliga och centrala frågan i diskussionen — kan man konstatera att den i dagsläget inte utgör något generellt problem för skogsindustrin. Ett successivt ökat kapacitetsutnyttjande kan naturligtvis medföra att problem ånyo uppstår. De strukturella förändringar som nu gjorts kommer å andra sidan att medföra att nya råvaror tillförs marknaden. Frågan om skogsindustrins långsiktiga försörjning med vedråvara har emellertid ändå inte förlorat i aktualitet, eftersom den är nära kopplad till de möjligheter till vidareutveckling som branschen har. Råvarukostnaderna i svensk skogsindustri är en annan fråga som varit central i denna debatt. Råvarupriserna avspeglar den allmänna ekonomiska situationen och är alltså inte, som man ibland tycks tro i den enklare debatten, påverkbara isolerade från andra omständigheter som påverkar samhällsekonomin. En av domänverket utförd utredning visar att 70-75 96 av råvarukostnaderna är direkt hänförliga till arbetskostnader i skogsbrukets olika led, för att nu ta ett exempel på vad som styr utvecklingen i detta avseende. De ändrade förutsättningarna för skogsindustrin har lett till att tidigare framtaget utredningsmaterial nu måste kompletteras med ytterligare studier och att tidplanen för arbetet kommit att förskjutas. Arbetet bedrivs emellertid med största möjliga skyndsamhet. Den akuta situationen visar angelägenheten av att arbetet fortgår med all tänkbar målmedvetenhet. Regeringen har nyligen tillkallat en kommitté, som skall göra en samlad analys och bedömning av skogsägareföretagens nuvarande situation och utveckling på något längre sikt. Bakgrunden till denna åtgärd är att dessa företag — på grund av snabb expansion, svag konsolidering och därmed ogynnsam kapitalstruktur — drabbats särskilt hårt av de senaste årens starkt negativa resultatutveckling. Kapitalstrukturen i skogsägareföretagen betingas ju av dessa företags alldeles speciella kooperativa karaktär. I de särskilda direktiv som meddelats framhålls även att kommittén — mot bakgrund av de strukturella och andra åtgärder som kan aktualiseras — närmare skall studera frågan om skogsägareföretagens långsiktiga finansiering. Jag vill peka på att kommittén är oförhindrad att undersöka strukturåtgärder där även andra skogsindustriföretag berörs. I ett första skede arbetar nu kommittén med de problem som uppstått inom NCB. Bakgrunden har tecknats i den proposition med förslag till ett speciellt villkorslån av Uddeholmstyp som riksdagen i dag går att besluta om. Jag vill i detta sammanhang med tanke på den debatt som nyss förts understryka att det här inte är fråga om en subvention till industrin utan gäller en speciell låneform, avsedd för ett företag med särskilda problem ungefär liknande Uddeholms. Hösten 1977 tillkallade jag en särskild utredningsman för att närmare gå igenom boardindustrin. Denna bransch har sedan flera år kännetecknats av överkapacitet och negativ resultatbild. En kapacitetsneddragning framstod som helt nödvändig för att få till stånd en anpassning till det realistiskt tillgängliga marknadsutrymmet. Utredningsmannen har i samråd med bl.a. företrädare för de enskilda företagen och de fackliga organisationerna utarbetat ett förslag till strukturplan för boardindustrin. Boardutredningen utgör ett bra exempel på hur regeringen genom en initierande och katalyserande funktion kan få berörda parter att komma fram till en i allt väsentligt samstämmig uppfattning om vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att få till stånd en totalt sett hållbar och framtidsinriktad strukturien bransch inom skogsindustrin. Denna insats från regeringens sida kommer till uttryck även i det uppdrag att utreda vissa frågor rörande skogsägareföretag som jag nyss omnämnde. Det är angeläget att nu successivt knyta ihop de frågor som sammanhänger med skogsnäringens situation och framtida utveckling. Detta kommer bl.a. att ske i skogsbranschrådet, som är ett naturligt diskussionsforum för dessa frågor. Låt mig avslutningsvis, herr talman, än en gång understryka att regeringen ägnar skogsindustrin den allra största uppmärksamhet, inte bara betingat av den aktuella besvärliga situationen för en nyckelbransch i svenskt näringsliv utan också i omsorgen om att säkra denna viktiga branschs framtida utvecklingsmöjligheter. Ett flertal aktiviteter av utredande och annan karaktär pågår, och resultaten kommer att ligga till grund för regeringens fortsatta överväganden.

Herr talman! De frågor som jag i mitt tidigare anförande ställde till industriministern fick jag inga svar på. Bl. a. frågade jag: Hur kommer det att gå med 140 sågverksarbetare därest ni går med på den nya ansökan som NCB har inlämnat till regeringen? Det skulle vara lämpligt att få svar på den frågan i detta sammanhang, för om sågverket skall läggas ner kan man knappast använda de 75 procenten. Det är ju fråga om helt ny ersättningsindustri. Detta visar på planlösheten, och det är inte bara planlösheten inom NCB, utan den har funnits inom hela skogsindustrin. Det är självklart att när NCB har sett skogsindustrin i övrigt uppträda på det sätt den har gjort, så kommer man också att använda sig av sådana fördelar för att det privata vinstbegäret skall tillfredsställas, så långt det är möjligt. Detta har också varit drivkraften. Industriministern talar här om det utvecklingsprogram som möjligen skall komma, men detaljer kan han inte lämna. Jag skulle i det sammanhanget vilja knyta an till de uppgifter som numera går genom pressen om hur japanerna har byggt hela kombinat för framställning av massa och papper. De har byggt dessa kombinat så de kan gå på vatten, och de forslas nu uppför Amazonfloden — Brasilien är en av beställarna. Det skulle kunna ge jobb för svensk varvsindustri, men jag tänker närmast på svensk skogsindustri. Den processindustri vi har i detta land har ju kunnat upprätthållas på grund av att skogsindustrin har varit före med produkterna. Men när det gäller vidareutveckling är vi långt efter. Här föreligger en fara enligt min mening, att om den japanska utvecklingen fortsätter och u-länderna skaffar sig massaoch pappersfabriker i den utsträckning det nu talas om, kommer det att bl: svårt för gamla Sveriges skogsindustri att klara konkurrensen i fortsättningen. Då har vi ett nytt varvsproblem i Sverige. Jag undrar om industriministern har uppmärksammat den frågan. Det skulle vara intressant att veta det och även att få svar på de övriga frågor jag har ställt.
Herr talman! Industriministerns anförande var välvilligt och försiktigt och jag har ingen anledning att söka strid för dess egen skull. Jag har klart deklarerat vår uppfattning i viktiga skogspolitiska och allmänt industripolitiska frågor, och den ligger fast. Jag skulle bara vilja ställa ett par frågor. Industriministern säger att det programarbete som påbörjats via skogsbranschrådet och de utredningar som genomförts har tagit lång tid, det har blivit en förskjutning framåt i tiden. Vår avsikt var ursprungligen att kunna presentera ett förslag för riksdagen 1977 med tillämpning från 1978. Händelseutvecklingen har gjort att vi inte fått tillfälle till det. Min fråga är nu: Hur lång tid räknar industriministern med att det skall ta innan regeringen är beredd att presentera ett långsiktigt skogsprogram? Jag hoppas vi är överens om att det är utomordentligt viktigt. Jag skulle bara som en kommentar till vad industriministern anförde vilja säga att historieskrivningen i stort sett är riktig. Det fanns en optimism inom skogsindustrin i mitten på 1970-talet som var utomordentligt stor. Men det fanns en grupp — de anställda — som via sina fackliga organisationer redan 1974 uttryckte sin stora oro för vad som kunde komma att ske i framtiden — denna överoptimism dämpade i någon mån intresset för att bygga ut mer av vidareförädling. Och framför allt insåg man inte i tid den utveckling vi var inne i, nämligen mot en överkapacitet som väsentligt översteg tillväxten i skogen. Råvarukostnaderna har påtalats, och industriministern menar att debatten delvis fått slagsida. Men man kan ju ändå inte komma förbi att om man gör en jämförelse mellan Sverige och Canada resp. USA — våra två främsta konkurrentländer — så är råvarukostnaderna i de två senare länderna ungefär hälften av vad de är i Sverige. Därmed går jag inte in i polemiken om vad våra råvarukostnader består i. Men jag vill upprepa vad jag sade i mitt anförande, nämligen att generositeten från industriernas och inte minst skogsägarindustriernas sida blev alltför stor, och det är bl.a. den som verkar nu.
Herr talman! Jag vill först till Gustav Lorentzon säga att jag inte känner till de närmare omständigheterna beträffande NCB:s sågverk. Rent allmänt vill jag säga att det förhållandet att företaget nu fått ett villkorslån inte skall innebära — det framgår f. ö. av utskottetsbetänkandet att näringsutskottet delar min uppfattning — att företaget inte kan genomföra nödvändiga strukturella förändringar, naturligtvis efter sedvanliga förhandlingar med de anställdas organisationer. Detta är det svar jag kan ge Gustav Lorentzon om företagets dispositioner beträffande olika driftplatser. Det är en dialog som Gustav Lorentzon får ta upp med företaget. Jag känner mycket väl till den verksamhet som bedrivs av bl.a. japanska företag med att utveckla flytande massafabriker. Jag vet också att våra svenska varv, som nu söker alternativ produktion, är väl informerade och delvis också långt framme i förberedelserna för att kunna gå in i samma typ av produktion. Med det förbättrar ju inte situationen för svensk massaindustri — snarare tvärtom. När det gäller den allmänna utvecklingen inom svensk cellulosaoch pappersindustri jämfört med situationen i branschen internationellt är Gustav Lorentzon dåligt informerad. Svensk massaoch pappersindustri är i de flesta avseenden tekniskt och marknadsmässigt på toppen av vad branschen kan erbjuda internationellt. Även om utvecklingsarbetet kanske inte har bedrivits i kombinat på det sätt Gustav Lorentzon talar om så finns de utvecklingsinsatser som genomförts väl dokumenterade på olika driftplatser. Till Rune Johansson vill jag säga att programarbetet tagit längre tid än beräknat. Skogsutredningen föreligger nu och remissbehandlas — det är en väsentlig hörnsten i programarbetet. Jag räknar med att före den 10 mars nästa år kunna förelägga riksdagen resultatet av detta programarbete, och det blir en väsentlig byggsten i det allmänna näringspolitiska program för 1980 talet som den här regeringen då har för avsikt att presentera. Jag känner väl till bakgrunden till programarbetet och den oro som då fanns på sina håll inom de fackliga organisationerna beträffande en överkapacitet. Som jag sade tidigare tror jag att den oron är något överdriven. Jag tror att strukturförändringarna gör att vi får en balans mellan kapacitet och råvarutillgång. Man gör väl också en mer sansad bedömning av de tillgängliga råvaruresurserna än man gjorde under den senaste högkonjunkturen. Jag fann det angeläget att ta upp råvarukostnaderna i mitt anförande eftersom det i den aktuella debatten, från personer som borde veta bättre, förekommer analys av råvarukostnadernas innebörd och effekt på branschen som inte är med sanningen överensstämmande. Det är riktigt, som Rune Johansson här säger, att råvarukostnaderna i Canada och USA är helt annorlunda. Den fråga man ställer är följande: Anser Rune Johansson att det exploaterande skogsbruk som bedrivs i Canada och USA är, inte minst med tanke på de anställda, ett föredöme för det svenska skogsbruket? Skall vi erbjuda våra skogsarbetare den typ av sysselsättningstrygghet som man erbjuder de anställda inom skogsbruket i Canada och USA? Är det dessutom så, att Rune Johansson anser att den syn på skogsbrukets roll inom regionalpolitiken som man har i Canada och USA är någonting föredömligt? Vi märker ändock redan nu att 0-zonen håller på att vidgas inom den svenska skogsnäringen, och det får — om det fortsätter — förödande konsekvenser när det gäller sysselsättningen i vissa perifera bygder, dvs. förödande regionalpolitiska konsekvenser. Det är också frågor som man måste väga in vid bedömningen av råvarukostnaderna och deras roll i industrins utveckling.

Herr talman! På min direkta fråga till industriministern, som jag har upprepat ett par gånger, om hur det skall bli med de 140 sågverksarbetarna i Kramfors som hotas av arbetslöshet, svarade han att han inte känner till förhållandena beträffande NCB:s sågverk i Sandviken. Det tycker jag är mycket underligt. Här finns det papper och det måste ju herr Åsling ha läst! Eller skall man tala med den ansvarige sekreteraren? I ansökan förutsätts att Dynäs sågverk tagits ur bruk och demonterats före byggandet av journalpappersbruket. Det har alltså tagits ur bruk och demonterats, innan byggandet av pappersbruket har satts i gång. Gå och tala med sekreteraren om det här om det nu stämmer, som herr Åsling sade, att herr Åsling inte har en aning om saken. Jag betvivlar inte sanningshalten i herr Åslings påstående. Men kontakten kan vara bristfällig även i de bästa kanslier. Beträffande Japan och utvecklingen där finner jag det faktiskt litet anmärkningsvärt och oroande, när industriministern säger att jag skulle vara dåligt underrättad, eftersom svensk skogsindustri i dag befinner sig på ett mycket högt plan internationellt. Men det är ju det jag säger. Vi är långt före på detta område. Eftersom det rör sig om en processindustri som det är mycket lätt att efterapa, hindrar det inte att andra länder kan ta marknaden från den svenska skogsindustrin. Jag minns att en industriman en gång i denna kammare stod upp och höll ett långt tal som riktades mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen, som anklagades för att Statsföretag AB sköttes med vänster hand. Se hur bra det går för oss inom den privata industrin, sade han. Några månader efteråt gick hans företag i konkurs. Det var så när direktörerna satt på sina stjärtar och kunde sälja vad som helst ute i världen. Var inte så säkra! Den svenska skogsindustrin kan råka ut för samma svårigheter som annan industri i det här landet. Därför gäller det att sätta i gång forskning och utveckling beträffande andra varor, där Sverige kan ligga före andra länder. Det är detta våra motionsyrkanden gäller. Och det är det jag har försökt få fram i våra anföranden och försökt intressera industriministern för även den här gången.
Herr talman! Jag känner till situationen i USA och Canada för dåligt för att gå in i en diskussion om skogsnäringen i resp. land. Men jag kan inte undvika att i den debatt som tas upp om kostnadsproblemen, då man i regel anför arbetskostnaden, nämna de här siffrorna. Samtidigt skulle jag kunna tillägga, att om råvarukostnaden är hälften i USA och Canada mot vad den är i Sverige, så uppgår arbetskostnaden vid produktion av ett ton massa till 10 96 såväl i Sverige som i USA och Canada. Därför är det en litet skev debatt man för, om man framför allt vill framhålla arbetskostnaderna som det stora problemet. Jag har med uppmärksamhet följt vad som hänt inom skogsindustrin och noterat, att man sänkt priset med 10-15 96 under den senaste tiden. Det tyder på att man ansett priset vara för högt och att det fanns utrymme för att sänka det. Också detta påverkar naturligtvis bilden. Låt mig emellertid till sist säga, herr talman, att det som är väsentligt nu, om vi skall ta igen våra — låt mig säga så — höga kostnader, är att vi går längre i fråga om vidareförädling. Vi måste gå fram med ett program som är en planering för att bygga en effektiv, konkurrenskraftig industri. Regeringen måste se till att investeringskapitalet på det området kommer fram so oder so. Det får inte bli så som det blev med Volvo, att vi tvingar ut svenska företag för att på den utländska marknaden finna finansieringskällor, varigenom vi successivt avhänder Sverige dess värdefullaste tillgång, vår industri som skall ge oss sysselsättning och en god ekonomi. Om det måste vi kunna bli överens. Regeringen ägnar alltför liten uppmärksamhet åt dessa uppgifter, och det oroar oss nu i mycket hög grad.
Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in på en värdering av enskilda företags dispositioner beträffande vissa speciella driftplatser. Vad Gustav Lorentzon citerar ur är uppenbarligen en ansökan enligt 136 a § byggnadslagen, ett ärende som alltså är under beredning och vars definitiva resultat vi ännu inte sett. Jag har ingen anledning att på de premisserna ge mig in i en diskussion om hur planeringen och sysselsättningen för ett eller annat sågverk skall lösas. När det gäller vidareförädlingen är det ju så att svensk skogsindustri i mycket leder den utveckling mot avancerade produkter som äger rum. När jag i mitt anförande sade, att ett väsentligt inslag i programarbetet blir att fastlägga de utvecklingslinjer som vi bör eftersträva i svenskt skogsbruk för framtiden, syftade jag självfallet på vidareförädlingen, där vi har våra bästa möjligheter att utveckla industrin för framtiden. När det gäller bulkprodukterna och massatillverkningen har vi ju med hänsyn till den tillgängliga råvaran nått vårt maximum i kapacitetshänseende. Jag tror att Rune Johansson i Ljungby och jag egentligen är överens. Anledningen till att jag tog upp råvarukostnaderna isolerat var, att debatten i det avseendet ur regionalpolitisk synpunkt håller på att helt spåra ur. Den prissänkning på skogsråvara som nu genomförs och som är angelägen med tanke på industrins konkurrenskraft har givit ett direkt utslag i domänverkets rörelse, på så sätt att domänverkets genuina glesbygdsrevir går med förlust. Skogsproduktionen kan inte upprätthållas på det sätt som man skulle ha önskat i vårt lands perifera delar, där skogsnäringen av regionalpolitiska skäl har en klart dominerande betydelse. Att det inte är enbart arbetskraftskostnaderna som avgör vår svenska massaindustris konkurrenskraft är helt klart. Men om man kritiserar utvecklingen av kostnaderna för råvaruproduktionen, skall man ha klart för sig att den är beroende av hela vår samhällsekonomi och att 70-75 96 av råvarukostnaden är arbetskostnader på olika nivåer. Jag är också överens med Rune Johansson om att det är angeläget att vi mobiliserar det nödvändiga investeringskapitalet inom skogsindustrin för att föra näringen vidare och för att finansiera de olika utvecklingsprojekt som finns på planstadiet f. n. Jag är för min del beredd medverka till att kapital mobiliseras för detta. När Rune Johansson använder Volvo som exempel, så är väl det ett dåligt exempel i sammanhanget.

Jag noterar att i den nya skissen till socialdemokratiskt näringspolitiskt handlingsprogram delar man helt min och regeringens värdering av hur utvecklingsinsatserna i svensk bilindustri skall utformas — till skillnad från de inlägg som kommit mera spontant från socialdemokratiskt håll som kommentar till Volvoaffären.

Herr talman! Efter Rune Johanssons i Ljungby mer principiella anförande om skogsindustrins aktuella situation, som jag helt instämmer i, skall jag ägna mitt debattinlägg i huvudsak åt propositionen 1977/78:180 om lån till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB och näringsutskottets betänkande i denna del. Jag vill allra först slå fast att vi från socialdemokratiskt håll klart deklarerat vår beredvillighet att bifalla regeringens förslag om att anslå begärda 400 milj.kr. i stöd åt företaget. Detta förestavas av hänsyn till NCB:s utomordentliga betydelse för sysselsättningen inom delar av landet där stora sysselsättningsproblem redan föreligger. Vi har emellertid ansett oss böra ställa vissa villkor för att stödet skall utgå, något som det tyvärr inte i alla stycken gått att få enighet om i utskottet. Men innan jag går in på detta, vill jag med några ord beröra den enligt mitt förmenande något egendomliga debatt som har förts beträffande NCB:s organisation och dess ledning. Utan att fördjupa mig i detta vill jag ändock, när man kritiserar NCB:s ledning för bl.a. dåliga företagsköp, erinra om att NCB ändå under många år har klarat sysselsättningen i enheter, som sannolikt med annan ägare för länge sedan skulle ha varit nedlagda. Sandviken och Hissmofors kan utgöra exempel på sådana enheter. Och för den som på nära håll kunnat följa utvecklingen i Ådalen står NCB:s . handlande här i bjärt kontrast till det stora privata skogsföretagets utslagning av mindre lönsamma enheter. Jag tycker därför att NCB i sammanhanget skall hållas räkning för att man fram till nu upprätthållit sysselsättningen i dessa enheter. När man varslat om nedläggning av Sandvikens och Hissmofors Sulfitfabriker har utskottet därför inte funnit skäl att ifrågasätta företagets redovisade bedömning av framtiden för de två fabrikerna. Utskottet är nämligen klar över att nedläggning av vissa enheter inte kan uteslutas som nödvändiga inslag i en fortgående strukturförändring inom skogsindustrin. Utskottet är också överens om att med hänvisning till den allvarliga sysselsättningssituationen på de berörda orterna betona det angelägna i att en ersättningsindustri tillskapas i Hissmofors och att den planerade utbyggnaden av företagets anläggningar i Väja i Kramfors kommer till stånd så snart som möjligt. Utskottet understryker att regeringen för dessa projekt bör ställa erforderliga finansiella resurser till förfogande bl.a. inom ramen för lokaliseringsstödet. Jag återkommer, herr talman, senare i mitt anförande till utbyggnaden i Väja och dess finansiering. Så till villkoren för lånet. Utöver vad Rune Johansson i Ljungby anförde i det avseendet beträffande reservationerna 2 och 3 vill jag understryka några synpunkter. I reservationen 2 har vi krävt att staten skall få utse två styrelserepresentanter och en revisor i företaget. Utskottsmajoriteten har gått med på att en revisor utses av staten men avstyrker styrelserepresentationen under motiveringen, att det skulle vara olämpligt med hänvisning till att staten har egna skogsindustriföretag som är verksamma i samma geografiska område som NCB. Staten skulle enligt utskottsmajoritetens mening på detta sätt skaffa sig en insyn i ett konkurrerande företag. Vi har svårt att förstå den motiveringen, eftersom avsikten med detta villkor inte är att ge staten ett dominerande inflytande inom den på producentkooperativ grund arbetande skogsägarrörelsen. Vi har i olika sammanhang givit uttryck åt vår uppfattning — och gör det även nu — att de producentkooperativa företagen utgör ett från samhällets synpunkt värdefullt komplement till de statsägda och privatägda företagen. Men med hänsyn till det besvärliga sysselsättningsläget inom NCB:s verksamhetsområde och storleken på det belopp det nu är fråga om och som staten skall sätta in måste det också vara ett rimligt krav att staten får en effektiv insyn i företagets löpande verksamhet under den tid lånet avser. Det bör kanske i sammanhanget erinras om att när staten ställde lånet till Uddeholms AB:s förfogande träffade regeringen en överenskommelse med bolaget om att sätta in en representant i styrelsen så länge lånet stod kvar. Man kan också fråga sig hur förhållandet blir, om man i samband med utbyggnaderna inom skogsägarnas industriföretag finner att det från finansiell synpunkt blir aktuellt med någon partner, inhemsk eller utländsk. Kommer inte då den blivande partnern att kräva representation i styrelsen? Allt talar för att detta krav kommer att tillgodoses. Varför hyser man denna rädsla för att staten skulle få en motsvarande insyn, om den går in med ett belopp av den storleksordning det nu är fråga om? Att åberopa statens konkurrenssituation är enligt vår mening inte något bärande skäl för att motsätta sig statens insyn. I reservationen 3 kräver vi att lånet skall ställas till förfogande mot konvertibla skuldebrev, som kan omvandlas till aktier. Vi utgår från att de insatser som nu görs för att sanera NCB:s ekonomi skall leda till avsett resultat. Då kommer det inte att bli något behov av att omvandla skuldebreven till aktier, utan lånet kommer då att kunna återbetalas av företaget. Vårt förslag kommer endast att bli tillämpligt i ett läge då företagets nu aktuella ekonomiska problem inte kan lösas trots det stöd som nu föreslås. I ett sådant läge kan det bli fråga om ägarbyte och nedläggning av företagsenheter, som kan få betydande regionalpolitiska konsekvenser. Det är först då som staten skulle inträda som delägare. För de anställda bör det vara en större trygghet om staten i ett sådant läge kan vara med och ta ett ägaransvar. Som jag deklarerade i fråga om styrelserepresentationen anser vi att den på producentkooperativ grund arbetande skogsägarrörelsen utgör ett värdefullt alternativ till privat och statlig verksamhet inom branschen. Vi har således inget primärt intresse av att staten skall gå in som ägare, utan det är först i ett krisläge vi anser att staten skall försäkra sig om ett inflytande. Det är alltså enbart en riskgaranti och ingenting annat det är fråga om. Sedan vill jag, herr talman, något kommentera det särskilda yttrande vi fogat till utskottsbetänkandet och som rör frågan om användning av s.k. 75 procentsbidraget till företag inom skogsindustrin. I våra partimotioner nr 1817 och 1954 har vi för att förhindra omedelbara nedläggningar krävt att det tillfälliga sysselsättningsbidraget med 75 96 av företagens löneoch sociala kostnader för övertalig personal som nu gäller för stålindustrin även skall gälla för skogsindustrin. Vi har med tillfredsställelse kunnat notera att utskottet enats om en skrivning som i princip kan komma att tillgodose våra önskemål i detta avseende. Utskottet förutsätter nämligen att regeringen skall pröva frågan att låta bidraget utgå även till skogsindustrin under de närmaste två åren eller till utgången av år 1980. Vi avvaktar därför nu regeringens kommande beslut i denna fråga och avstår t. v. från vårt krav att som villkor för garanti och lån skall gälla att ingen nedläggning får förekomma under de närmaste två åren. Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av att regeringen omedelbart efter riksdagens beslut meddelar sitt beslut i frågan, så att företaget kan återkalla de utfärdade varslen. Det är nämligen ytterst angeläget att de anställda på de berörda orterna erhåller besked så snart som möjligt. Ytterligare ett skäl för att varslen återkallas är att enligt vad jag erfarit har priserna på den massa som tillverkas i Sandviken och Hissmofors stigit så mycket att den beräknade förlusten bedöms bli hälften mot den tidigare uppskattade. Detta faktum, tillsammans med sysselsättningsstödet, gör att företaget nu bör kunna driva de två enheterna tills ny sysselsättning har skapats. Vi förväntar därför att företaget återkallar de utfärdade varslen. Avslutningsvis vill jag, herr talman, återkomma till den mer framtidsinriktade verksamheten inom NCB. Därvid är den planerade utbyggnaden av företagets anläggningar i Väja i Kramfors den viktigaste. Som jag tidigare har erinrat om har utskottet uttalat önskvärdheten av att denna utbyggnad snarast kommer till stånd och att staten ställer erforderliga finansiella resurser till förfogande. Jag vågar hävda att både för företagets långsiktiga överlevnad och för en ny industriell utveckling i Ådalen är detta ett livsvillkor. Efter de senaste årtiondenas hänsynslösa nedläggning av skogsindustriell verksamhet i bygden är det av största vikt att NCB, som är det dominerande skogsföretaget, ges möjligheter till en expansiv utveckling som på sikt tryggar sysselsättningen och därmed skapar en tro på framtiden i denna skogens ådal. Ådalens befolkning har rätt att kräva att den råvara som kommer ner i Ångermanälvens dalgång även förädlas i bygden. Alla förutsättningar finns för detta. Dess betydelse för bygden framstår klart om jag bara nämner att när utbyggnaden 1988 beräknas vara klar i sin helhet skall nära 500 nya arbetstillfällen ha tillkommit. Det är då en anläggning som har förutsättningar att klara 1980 och 1990-talens konkurrens inom skogsindustrin. En utbyggnad som den projekterade i Väja för trähaltigt tryckpapper ger också en avkastning på investerat kapital som är den högsta möjliga inom svensk skogsindustri. Alla bedömare anser också att svensk skogsindustris framtid bör bli övervägande ljus. Efterfrågan på papper och vår närhet till de stora befolkningscentra i Västeuropa kommer att skapa gynnsamma förutsättningar för svensk skogsindustri. Det innebär också att vi i det här landet måste gå vidare med vidareförädling av vår råvara. Det är också sett från exportoch valutasynpunkt angeläget för vårt land. Därför måste samhället också bidra till att underlätta finansieringen av det nu aktuella projektet. Men i det sammanhanget vill jag också understryka att när samhällets medverkan till finansiering nu begärs, måste också ägarna till företaget på ett helt annat sätt än tidigare sluta upp kring det egna företaget, för när vi har tagit del av ägarnas insats måste vi konstatera att den har varit helt otillräcklig. Jag tror att det finns anledning för skogsägarna inom NCB:s verksamhetsområde att allvarligt fundera över den uppmaning som den nye verkställande direktören i LRF, Torsten Andersson, givit uttryck åt i följande ord: Styrkan hos skogägareföretagen är medlemsuppslutningen. Jag vågar påstå att skogsägarna under de goda åren inte har känt tillräckligt ansvar för de egna industrierna. Man har inte i tillräcklig grad plöjt ner de goda årens vinster i företagen. Herr talman! Anledningen till att jag så pass utförligt uppehållit mig vid den planerade utbyggnaden i Väja är vetskapen om att den inte bara har betydelse för Ådalen utan också för alla anställda inom hela NCB koncernen. Till sist yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer vi fogat till utskottsbetänkandet.
Herr talman! Det är inte mer än fem år sedan vi hade en kraftig högkonjunktur inom skogsnäringen. Även bland fackmänniskor fanns det de som då ansåg att den konjunkturen skulle bli bestående, eftersom den ansågs bero på att u-världens köpkraft äntligen hade slagit igenom. Det gällde därför att snabbt bygga upp nya industrier och utvidga dem som fanns. Man byggde ut, delvis med hjälp av kommunen, utan hänsyn till de varningar som framfördes från regionens redan etablerade industrier. De förutspådde, med sin kännedom om den lokala råvarusituationen, ett läge med fler underförörjda företag i stället för färre som kunde utnyttja hela sin kapacitet. Här är inte plats för någon skadeglädje. Det må vara nog att konstatera att det tyvärr gått precis så som vi, som då betecknades som olyckskorpar, fruktade. Nu skall vi försöka att med gemensamma krafter få ordning på torpet igen. Meningen är att det huvudsakligen skall ske genom de kreditgarantier som föreslagits i propositionen 123 och genom direkta lån i det mest akuta fallet, NCB. Om jag får börja med det sista så är det ganska litet som skiljer utskottsmajoritet och reservanter åt — det är i fråga om de två statliga styrelseledamöterna och de konvertibla skuldebreven. Man är överens om att en statlig revisor skall finnas, och därmed tycker jag att kravet på insyn i företaget i erforderlig grad är tillgodosett. Då därtill regeringen tillsatt en särskild kommitté för att granska det akuta läget inom NCB och utskottet understryker betydelsen av att denna kommitté deltar i beredningen av lånefrågor, måste allan rättfärdighet anses uppfylld i detta avseende. Jag kan alltså inte dela Ivar Högströms uppfattning. Jag tycker att det gäller en liten detalj, men just genom denna kommittés verksamhet får de två extra styrelseledamöterna anses överflödiga. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan under moment 4. Propositionen 123 handlar i grund och botten om samma företeelser som 180 men i allmänna ordalag, om hjälp till företag som fått likviditetssvårigheter, till stor del förorsakade av vårt våldsamt stegrade omkostnadsläge och därmed följande avsättningssvårigheter på våra traditionella utlandsmarknader. Vi får inte glömma att vår skogsindustri till största delen är exportberoende och att man därför måste utforma stödåtgärderna så att de är förenliga med våra handelspolitiska åtgärder. Vi är än så länge ute i landet inte i samma läge som NCB, även om det i propositionen har förutsagts nya akuta likviditetsproblem inom en snar framtid. Det måste dock klart sägas ifrån att vissa ljusglimtar skymtar i denna framtid. Det gäller alltså att i avvaktan på en mera utbredd ljusning klara likviditetsproblemen. För de större företagen bör regeringens förslag härvidlag kunna bli till god hjälp. Men det bör också påpekas att metoden med brandkårsutryckningar hit och dit till hotade företag innebär en allvarlig snedvridning av konkurrensförhållandena. Hittills solida företag kan slås ut av företag som med hjälp av garantilån kan pressa sina priser mer än de andra. Förhoppningsvis kan frågan bringas till en god lösning genom den under landshövding Lemne arbetande kommittén, som enligt sina direktiv just har att bl.a. bevaka denna fråga. Jag nämnde någonting om ljusglimtar i framtiden när det gäller exportmarknaden. Vi kan vara övertygade om att våra avnämare där med stort intresse följer vad som sker här hemma — inte minst med tanke på lagerhållningen. Där är det fråga om vem som kan hålla ut längst. Vi måste låta bli att i desperation inför den dåliga likviditeten slänga ut de med statligt stöd uppbyggda lagren till realisationspriser utan avveckla dem i normal takt, vilket lär ta ungefär något år. Det är mot bakgrund av det avvecklingsåret fullt riktigt att garantierna skall utställas bara under detta år. Lageruppbyggnaden med statligt stöd måste anses ha varit fullt riktig första gången, då man bedömde att krisen bara skulle bli kortvarig. Nu, när vi står med facit i hand, kan vi konstatera att det andra lagerstödet var fel. Ingen anmärkning mot någon, eftersom vi alla var med om det. Men nu har vi våra sprängfyllda lager av delvis okuranta varor, som pressar priserna. Efterfrågan på svenskt virke är inte den vi hoppats på. Orsakerna har jag nyss antytt. Därför har sågverken frivilligt skurit ner sin produktion till 80 96 av kapaciteten. Sedan har knappheten på råvara medfört en ytterligare produktionsminskning, så att industrierna ofta kör med kanske bara 60 96 av sin fulla kapacitet. Vi får med andra ord alldeles för höga fasta kostnader per kubikmeter. Men de kostnaderna ligger inte i skogsledet utan i industriledet, och det är där vi förväntar oss att de nu föreslagna garantilånen skall kunna göra nytta. Om det alltså är priset på råvara och inte bristen på den som vållat den dåliga utnyttjandegraden när det gäller industrikapacitet får vi inte tveka inför möjligheten att hålla råvarupriset så lågt som möjligt genom rationaliseringar i alla led, genom samarbete tvärs över ägargränser och vad det nu kan vara. Här kommer kapitalförsörjningsfrågan in i bilden. Det måste vara fullt riktigt som industriministern föreslagit att proportionerna mellan statliga garantier och krediter från andra kreditgivare inte bör få ändras. Men då gäller det också att se till att övriga långivare har möjlighet att medverka. I flera år har vi i jordbruksutskottet yrkat att hypoteksbanken skall ges ökade möjligheter, men utan resultat. Tvärtom har lånekön ökat, och väntetiderna är i dag mellan fem och sex år. Anstånd med amorteringar och räntebetalningar är ingen framkomlig väg för hypoteksföreningarna, som bara kan lägga upp reservfondslån — men det räcker inte långt. Garantilånen enligt det förslag vi nu behandlar är inte mycket hjälp för mindre företag och knappast heller avsedda för dem. De är hänvisade till vad hypoteksföreningar och föreningsbanker kan åstadkomma. Vågar vi hoppas att industriministern talar litet vänligt för oss i riksbanken, så att den långsiktiga rationaliseringen kan få sitt och allting inte bara går åt till att lösa de kortsiktiga likviditetsproblemen. Det jag nu sagt ligger visserligen något vid sidan av den fråga vi egentligen behandlar, eftersom garantilånen är avsedda att förbättra likviditeten, men hypotekslånen är avsedda för rationalisering o. d. Men härigenom påverkas i sin tur till industrins fördel råvarupriserna. Jag hoppas alltså på förlåtelse för mitt lilla snedsteg. Låt mig efter den förlåtelsen genast ta ett till — ett som inte behöver belasta vare sig garantierna eller hypoteken. Det kan knappast anses rationellt utan tvärtom i högsta grad irrationellt och råvarufördyrande att behöva göra om planteringar ett par gånger, vilket nu måste ske för snytbaggarnas skull. Det här året med torka och därav vållade svaga plantor hotar att i detta avseende bli någonting i hästväg. Ungefär en miljard kronor per år kostar halsstarrigheten i fråga om DDT-förbudet det svenska skogsbruket och industrin. Är det inte dags att — mot bakgrund av dagens diskussion — bevilja dispens från det förbudet på de platser där skadorna är särskilt stora? Moderata samlingspartiets ledamöter i jordbruksutskottet har inte fått gehör för sin mening i den här frågan, bl.a. med motiveringen att den får tas upp i samband med skogsutredningen. Just snytbaggefrågan anser vi emellertid bör brytas ut ur behandlingen av utredningen och ges förtur. Jag måste beklaga att vidriga omständigheter helt utanför allas vår makt tvingat fram den här akuta debatten nu när skogsutredningen är färdig men inte hinner mynna ut i riksdagsbeslut förrän nästa år. Vi måste med andra ord, så invävda som propositioner och motioner i de här frågorna är i varandra, se till att dagens beslut inte föregriper nästa års diskussion. Då jag tycker att utskottet har lyckats ganska väl med sina förslag härutinnan yrkar jag härmed bifall till vad utskottet hemställt under mom. 2.
Herr talman! Vi är väl förtrogna med det förhållandet att herr Wachtmeister inte kan dela vår uppfattning beträffande styrelserepresentationen. Jag skulle vilja returnera frågan och ställa den i relation till vad jag sade i mitt tidigare anförande. Det är ett faktum att vi är på väg att få ett ökat intresse i det här landet för kontakt med utländska intressenter. Jag vill då fråga: Om skogsägarna eller andra, för att bygga ut svensk skogsindustri, knyter till sig partner ute i Europa, kommer man också då att säga nej till styrelserepresentation? Man borde, anser jag, bedöma samhället som likvärdigt med en privat ägare. Sedan till frågan om lagersituationen. Jag vill erinra om att enligt de beräkningar som nu görs ute i företagen kommer samtliga överlager att vara utsålda redan vid kommande halvårsskifte. Därmed skulle inte lagersitua tionen vara det som kommer att belasta framtiden. Rent allmänt är det också så att man bedömer svensk skogsindustris försäljningsmöjligheter ute i Europa som synnerligen goda — det vittnar inte minst FAO:s senaste prognos om.
Herr talman! Om man har ett så lyckligt läge på lagerfronten uppe i Norrland, så kanske vi kan pruta litet på anslagen dit upp och dirigera de pengarna till andra delar av landet, där situationen sannerligen inte är så bra som Ivar Högström säger. Jag är själv inblandad i sågverk, och jag skulle vara glad om jag kunde avveckla mitt lager inom ett halvår. Jag är glad om det sker inom ett år.
Herr talman! Jag tror inte att det är bara i Norrland som man gjort den bedömningen. Företrädare för Cellulosaföreningen räknar med att lagren är förbrukade inom ett halvår. Det torde alltså gälla även övriga delar av landet och då inom massaoch pappersindustrin.

Herr talman! Jag har för avsikt att ta upp några frågor i anslutning till propositionen angående lån till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Utskottet har vid sin behandling av ärendet konstaterat att företaget utan stöd från staten skulle hamna i en situation där en snabb och okontrollerbar utslagning av företagets olika fabriker skulle bli ofrånkomlig. Företagets verksamhet är koncentrerad till områden i landet där sysselsättningssituationen är särskilt känslig. Under uppbyggnadsskedet har det här företaget genom sin expansion räddat sysselsättningen i anläggningar där sysselsättningen säkerligen inte kunnat uppehållas om andra företag än NCB gått in i företaget. Det har självfallet varit till gagn för de anställda och de berörda bygderna. NCB har därmed gjort en insats som vi socialdemokrater gärna vill understryka. Vi bedömer det också så att det producentkooperativa ägandet haft betydelse när det gällt att hålla produktionen i gång — det är ett erkännande som vi vill göra. Däremot anser vi att företagets konstruktion gjort det omöjligt att i tid konsolidera företaget. Vi tror att företagskonstruktionen haft en negativ inverkan också när det gällt att sätta realistiska priser på skogsråvarorna här i landet. När vi nu tillstyrker ett statligt stöd till NCB på 400 milj.kr. är det avgörande skälet omtanken om sysselsättningen. Våra krav på villkor för lånet är att staten får styrelserepresentant och revisorer i företaget. Vi tycker att det är angeläget inte minst mot bakgrund av vissa regeringsledamöters nära samröre med bolaget. Det lån som föreslås i propositionen kallas lån med villkorlig återbetalningsskyldighet. I propositionen 180 anges att regeringen närmare skall besluta om villkoren för lånet. Bl. a. avses då i vilken takt och omfattning lån skall ställas till förfogande. Jag förmodar att intressanta jävssituationer då kommer att uppträda vid regeringssammanträdet. Den närmare utformningen av lånet framgår alltså inte av propositionen, inte heller av vad som anförs av utskottsmajoriteten i näringsutskottets betänkande. Den socialdemokratiska reservationen 3 går ut på att lånet skall ställas till förfogande mot konvertibla skuldebrev i syfte att trygga statens intressen i ett eventuellt förvärrat krisläge. Vi anser att det också är en trygghetsfaktor för de anställda. Meningen är alltså inte att företaget i oträngt läge skall överföras i statlig ägo. Jag finner det högst otillfredsställande att majoriteten nu är beredd att ge ett lån som är så lösligt konstruerat som majoritetsskrivningarna i utskottsbetänkandet antyder. Här inställer sig då några frågor: Avser man med detta NCB-lån att skriva ut ett nytt lån av s.k. Uddeholmskaraktär? Uddeholmslånet har ju en minst sagt märklig uppläggning. Lånet ges under en period då företaget antas uppvisa betydande förluster, och det skall återbetalas endast i den mån företaget i ett senare skede visar lönsamhet. Det ursprungliga kravet var att lånet skulle ställas till förfogande som en räntelös fordran, som efter beslut av regeringen utbetalas allteftersom bolaget behöver lånemedel för sin verksamhet. Till framställningen skulle enligt de ursprungliga reglerna fogas ett yttrande från Investeringsbanken. Såvitt jag uppfattat det skulle de gällande reglerna innebära att utbetalade belopp ur lånet icke skulle beskattas och att amorteringarna inte skulle vara avdragsgilla. Därmed skulle ingen skattemässig resultatutjämning kunna ske. Redovisningstekniskt har man framfört synpunkten att lånen skulle kunna få denna resultatutjämnande effekt genom att utbetalade belopp vid inkomsttaxering redovisas som intäkt medan eventuella amorteringar kostnadsförs. Beslut har också fattats innebärande att vi fått en sådan utveckling, dvs. att statligt stöd som av regionalpolitiska skäl ges i form av lån med s.k. villkorlig återbetalningsskyldighet vid inkomsttaxering skall jämställas med statsbidrag. Därmed får lånen karaktären av ett direkt statsbidrag. Uddeholmslånet ställdes i sin helhet till bolagets förfogande i december 1977. Kontanta utbetalningar förutsatte dock särskilt beslut av regeringen. Hela lånet skall tas upp som intäkt när det står till förfogande. Avstår man från att lyfta viss del av lånet anses det likvärdigt med avdragsgill återbetalning. I mars har också regeringen enligt uppgift beslutat att Uddeholmslånet skall få jämställas med statsbidrag. Det här innebär att Uddeholm redovisar lånet som skattepliktig intäkt, medan räntebetalningar och amorteringar kommer att bokföras som en avdragsgill kostnad. Hela lånebeloppet har redovisats som extraordinär intäkt i 1977 års resultaträkning. Samma belopp har upptagits per den 31 december dels som fordran på staten, dels bland ansvarsförbindelserna som en villkorlig skuld. Då återbetalning sker till bolaget minskas fordringsbeloppet i samma mån. Mina frågor till utskottets majoritet är: Kommer också NCB-lånet att få denna utomordentligt egendomliga karaktär? Innebär inte förfarandet att man på ett i hög grad anmärkningsvärt sätt har suddat ut gränserna mellan eget och främmande kapital? Borde inte ett lån mot konvertibla skuldebrev vara att föredra, åtminstone rent tekniskt? Det är frågor som jag hemställer att företrädare för utskottet besvarar.

Herr talman! Det har varit en snäll debatt, i varje fall hittills. Jag tror att denna snällhet något speglar allvaret i den fråga som vi har att diskutera. Den rör en bransch och företag som betyder så väldigt mycket för det svenska samhället och den svenska ekonomin. Det är inte för att spela upp någon konstlad dramatik jag konstaterar att denna debatt är något av en ödesfråga för det svenska samhället. Att den har den framtoningen beror på att i bakgrunden också står tidigare debatter om betänkanden som kommit från näringsutskottets bord och som handlat om kriser för gruvindustrin, stålindustrin, varvsindustrin och rederinäringen. Vad finns det då för gemensamt ödesdrag i de näringar som jag nu räknat upp och den näring som fokuseras i dagens debatt, skogsnäringen? Svaret är att de alla gäller våra råvarutillgångar, där skogen och malmen sedan historisk tid varit grunden för det svenska samhällets framåtskridande och välstånd. Malmen har sina avläggare i förädlingsledet i ståltillverkningen med alla dess schatteringar och i varvsindustrin, och skogen går vidare i sin förädling i bl.a. sågverken, i husbyggandet, i pappersoch massaindustrin, och alltsammans fraktas sedan vidare till fjärran länder och kontinenter på ur fraktsynpunkt billiga kölar. Där har svensk rederinäring tidigare kunnat hävda sig mycket bra, men nu har den svårigheter att överleva. Det var alltså inte för att dramatisera som jag påminde om att det handlar om den produktion som direkt eller indirekt kommer från de viktiga basnäringarna, bergshanteringen och skogsbruket. Det var för att poängtera att vi i detta läge bör bli eniga om att allt det kunnande och all den erfarenhet som finns inom dessa sektorer av svensk industri måste mobiliseras och ges samordnad slagkraft. Erforderliga ekonomiska resurser måste ställas till förfogande, så att den industriella verksamhet som bygger på våra basnäringar finner den rätta vägen ur den vågdal den nu befinner sig i. Detta måste vara det övergripande målet för den långsiktiga näringspolitiken, för i basnäringarna har vi generatorn i svenskt näringsliv. Nu handlar det alltså om skogen och jag skall kort beröra några viktiga delfrågor i det problemkomplex som den svenska skogsindustrin har att brottas med. Först har vi råvaruförsörjningen till de olika förädlingsprocesserna. Vi vet att kapacitetsutnyttjandet är lågt inom skogsindustrin och att detta inte bara beror på lågkonjunkturen, utan också har sin grund i att råvaran inte räcker till för industrins behov. En del större företag importerar viss del av sitt råvarubehov, och det kommer väl också att ske i framtiden. Lastningsoch lossningstekniken förbättras ju ständigt, och fraktkostnaderna blir på så sätt inte någon större ekonomisk belastning för verksamheten. Men man måste ändå räkna med att denna råvaruimport även i framtiden blir av marginell betydelse och att den svenska skogsindustrin till allra största delen måste bygga på svensk råvara. Man kan använda många metoder för att öka den inhemska råvarutillgången. Att sköta skogen på rätt sätt är mycket viktigt. Vi måste utnyttja mer av trädet — det s.k. helträdsutnyttjandet är nu under utveckling — och det är också viktigt att skogsråvaran används på nyttigaste sätt i förädlingen. Det sista innebär att sågverken får nyttja råvara som går att såga och att klentimmer, flis, spån, bark och stubbar går vidare till massa-, boardoch spånskiveindustrin eller används som energikälla. För att få den rätta utsorteringen av råvaran behöver vi bygga flera s.k. råvaruterminaler där skogsråvaran sorteras och fördelas till olika avnämare. Innan jag går in på den finansiella operation som riksdagen har att fatta beslut om — det gäller alltså statliga garantier för lån till skogsindustrin på högst 900 milj.kr. och ett lån på 400 milj.kr. till NCB — vill jag också säga något om sysselsättningen. Det är en nödvändighet att den svenska skogsindustrin vidtar den strukturomvandling och de rationaliseringar som behövs för att den skall kunna behålla sin konkurrenskraft och överleva. Detta innebär med ett statiskt förhållande i övrigt att sysselsättningen inom skogsnäringen kommer att minska. Vi i folkpartiet vill inte okritiskt acceptera detta. Det finns nämligen ett botemedel mot detta som kan lindra svårigheterna i betydande utsträckning, och det är att skogsindustrin satsar på en högre förädlingsgrad. För varje oförädlad råvarubit som vi skickar från en region till en annan eller till utlandet skickar vi också bort arbetstillfällen. För en vidareförädling med duglig framtidsstämpel behövs också en avancerad produktutveckling som i sin tur måste ha sin bas i en ökad satsning på träteknisk forskning och utveckling. Alt jag i detta sammanhang berört frågorna om råvaruförsörjning och råvaruutnyttjande, om strukturomvandling, rationaliseringar och därmed sammanhängande sysselsättningsproblem, om satsning på vidareförädling, produktutveckling och forskning beror på att jag ser alla dessa problem som en stor belastning på den svenska skogsindustrin. Jag vill också påstå att de ekonomiska problem som den svenska skogsindustrin brottas med i dag inte bara har sitt ursprung iden lågkonjunktur som vi i dag genomlever utan också har andra orsaker som måste åtgärdas. Skall skogsindustrin få de föreslagna ekonomiska resurserna från samhället, då skall den också veta att det svenska samhället kräver att den skärper sin konkurrensförmåga, löser sina interna problem, ökar förädlingsgraden och tar ansvar för sysselsättningen. Först skall jag nu kort granska förslagen i propositionen 1977/78:123 som bl.a. innebär att staten ikläder sig lånegarantier till skogsindustrin inom en ram på 900 milj.kr. Den akuta situation som skapat svårigheterna inom skogsindustrin är att marknadsutvecklingen för flertalet skogsprodukter varit ogynnsam. Man har producerat fram stora överlager, och det har varit ett lågt kapacitetsutnyttjande och allmänt prisfall på de färdiga produkterna. Skogs företagens finansiella styrka har undan för undan försämrats genom de stora förluster de fått vidkännas de senaste åren. Många av de större skogsföretagen kommer mycket snart att hamna i en likviditetskris, om inte friskt kapital tillförs utifrån. Enligt förslaget i propositionen är det regeringen som skall pröva frågor om garantier. Garantierna lämnas bara under 1978, men det finns naturligtvis möjlighet att förlänga dem. Löptiden på garantierna blir begränsad till högst fem år. För att likviditetstillskottet i företagen inte skall användas på ett oriktigt sätt skall utdelningsrätten på aktier begränsas under lånetiden. Företaget skall vidare, förutom det statliga garantilånet, tillföras riskvilligt kapital utifrån, och detta externa kapital skall vara minst en fjärdedel av den statliga lånegarantin. Det är alltså ganska preciserade villkor, och vi i folkpartiet anser att de här villkoren är skäliga och riktiga. Socialdemokraterna vill i sin reservation göra låneformen förmånligare i ett par avseenden, bl.a. genom att det skall vara möjligt att medge ränteoch amorteringsfrihet under de två första åren samt att löptiden på garantin skall förlängas till sju år. Vi anser att förslagen i propositionen är tillräckliga i det här fallet. Men det finns också negativa sidor i de socialdemokratiska villkoren för garantin. Det principiellt viktiga på denna punkt i reservationen är att företagen skall gå att förstatliga genom konvertibla skuldebrev eller nyemissioner, finansierade genom Sveriges investeringsbank eller fjärde AP-fonden. Det är en väg att göra företagen samhällsägda, och det kan vi i folkpartiet naturligtvis inte gå med på. Jag yrkar bifall till utskottets betänkande på alla punkter i fråga om den statliga lånegarantin till skogsbolagen. Då det gäller det statliga stödet till NCB vill jag göra ett par kommentarer. I sitt inledande anförande spekulerade Rune Johansson i Ljungby i en familjeträta mellan de tre regeringspartierna. Han citerade också ett avsnitt ur den motion som väckts av folkpartisterna Hans Lindblad och Per Gahrton, i vilken denna frågas känsliga politiska läge berörs och där det sägs att det är viktigt att ordentligt belysa hela frågekomplexet. Det tycker jag är rimligt, och en sådan rundlig belysning har också präglat frågans behandling i utskottet och i andra sammanhang. Vad motionärerna begärt har också bifallits. Frågan har som sagt varit föremål för en lång och ingående behandling i näringsutskottet, och en del av det materialet finns också med i trycket. Det tycks som som förväntningarna på familjegrälet hade varit stora. Rune Johanssons inlägg visar detta. Men jag är mån om att konstatera den enighet som rått både inom de tre regeringspartierna och i utskottet när det gällt att greppa dessa oroblem. Vi i folkpartiet har haft vissa krav på behandlingen av detta ärende. Vi ville bl.a. höra Mats Lemnes synpunkter på företagets läge. Han är ju ordförande i utredningen. Vi ville också höra vad någon representant för NCB hade att säga. Vidare ville vi att knapphändigheten i propositionen skulle fyllas ut innan riksdagsbehandlingen började, och vi har dessutom krävt en statlig revisor i NCB. Det har inom de tre regeringspartierna rått enighet om att dessa krav var rimliga, och kraven har också uppfyllts i utskottsbehandlingen. NCB:s finansiella status är mycket dålig. För det förlängda bokslutsåret som går ut den 30 juni 1978 beräknas förlusten till ca 500 milj.kr. En viss uppgång under den senaste tiden kan förbättra resultatet men inte i någon större utsträckning. Företaget visar också en något orolig företagsbild, och det är väl troligt att en del företagsenheter måste avyttras till andra intressenter, som har ett mera naturligt samband med dessa. Den kommitté som skall utreda det akuta läget inom NCB skall också föreslå mera långsiktiga åtgärder för att få fram en rationell struktur i företaget. Det är bra. Utskottet förutsätter också att regeringen håller nära kontakt med landshövding Mats Lemnes kommitté, då det gäller att utforma detaljerade villkor för lånet. De villkor som kan bli aktuella är eventuella strukturförändringar eller förändringar i organisationen samt detaljer om hur lånet skall ställas till NCB:s förfogande. Jag tror att Sivert Andersson får avvakta svar på sina detaljerade frågor till dess att utredningen är klar med sitt ställningstagande och sina förslag. I varje fall är jag inte beredd att ge något svar eller att ange några lösningar för de detaljerade frågorna. Folkpartiet ställer sig också helt bakom majoritetsbeslutet i utskottet att avvisa den socialdemokratiska reservationen med förslaget att statlig styrelserepresentation skall sättas in i NCB. Den statliga insynen i företagets skötsel är garanterad genom att en statlig revisor utses. Detta har tagits upp av både Ivar Högström och Sivert Andersson i deras anföranden. De underskattar klart vad en modern revision i ett företag innebär. Det innebär ju att revisorn stegvis följer företagets skötsel till alla delar, deltar i styrelsesammanträden och håller sig på det sättet fortlöpande informerad om vad som sker i företaget och vilka beslut som fattas. NCB är också ett kooperativt företag där man varit något av pionjär med att ge de anställda styrelserepresentation, och då är det väl närmast klåfingrighet att föreslå statliga styrelserepresentanter. Till sist: Folkpartiet är bestämd motståndare till statliga styrelserepresentanter i enskilda eller kooperativa företag. Det är alltså vår principiella ståndpunkt. Vi säger också nej till förslaget att lånet skall lämnas i form av konvertibla skuldebrev som sedan kan förvandlas till aktier. Eftersom aktiekapitalet är 72 milj.kr. och lånet 400 milj.kr. skulle staten på det sättet få ett helt dominerande inflytande över företaget. Vi anser att olika former av kooperativa företag är värdefulla för vårt lands näringsliv, och därför vill vi slå vakt om att denna ägarform kan behållas. De kooperativa företagen utgör ett bra alternativ till statligt och privat ägande i vårt blandekonomiska samhälle. Det är viktigt att de anställda kan känna trygghet i sitt arbete. Stödet till NCB syftar främst till att företaget kan överleva och även i fortsättningen ta ansvar för de anställdas sysselsättning. I detta hänseende finns det anledning att ge beröm till NCB. Deras verksamhet hittills har betytt väldigt mycket för sysselsättningen i Norrland. Det är många små orter som står i tacksamhetsskuld till företaget. De kontakter utskottet haft med regeringen under ärendets behandling bekräftar också att det 75-procentiga bidrag i tillfälligt sysselsättningsstöd som finns, också skall kunna utgå till företag inom skogsindustrin. Det bör också ge möjligheter för företaget att fortsätta med sin tidigare policy om sysselsättningsvänlig inriktning. Utskottet förutsätter också i sin bedömning att NCB:s tidigare visade ansvar för de anställdas sysselsättning skall fortsätta. Detta är ytterst viktigt för Norrland, då NCB i dag har omkring 5 000 anställda. Herr talman! Jag vill tillstyrka näringsutskottets betänkande nr 74 i alla delar och yrka avslag på reservationerna.
Herr talman! Det är ett överraskande besked som Rune Ångström lämnar. Han säger att de frågor som jag ställde i mitt första inlägg inte kan besvaras, att vi får avvakta vad som kommer att hända i den utredning som nu är tillsatt. Det är ganska egendomligt att utskottsmajoriteten utan vidare är beredd att föreslå ett lån på 400 milj.kr. till NCB utan att ha klart för sig vilken typ av lån det är fråga om.

Är det ett sådant lån som föresvävar utskottsmajoriteten? Eller är det något slags nytt lån man är ute efter? Min första fråga var: Är det ett sådant lån som jag beskrev i mitt första inlägg som NCB kommer att erhålla? Min andra fråga var: Innebär detta inte att man i hög grad och på ett anmärkningsvärt sätt kommer att sudda ut gränserna mellan eget och främmande kapital? Är den frågan så svår att svara på? Min tredje fråga var: Är inte vårt förslag om lån mot konvertibla skuldebrev åtminstone ur teknisk synvinkel både enklare och bättre? Det var besked om detta jag önskade få, och jag hoppas att det inte skall vara alldeles omöjligt att ge dem.